Herr talman! Motivet för den socialdemokratiska regeringen att år 1974 tillsätta en utredning för att se över vår jordförvärvslag var bl.a. den prisutveckling vi hade fått för jordoch skogsbruksfastigheter. Prisnivån hade stigit kraftigt, dels som en följd av penningvärdeförändringen, dels i fråga om skogsmarken som en följd av det väsentligt förbättrade prisläget på skogsprodukterna. Överpriser betalades för mark i ren spekulation i kommande prisstegringar och av andra orsaker, som inte hade med markens användning för jordbruk eller skogsbruk att göra. Resultatet hade blivit att priset på jordbruksmark drivits i höjden till förfång för såväl jordbruket som konsumenterna. Dyrare jordbruksmark betyder stigande livsmedelspriser men också svårigheter, inte minst för unga människor som vill ägna sig åt jordbruket som yrke, att köpa eller arrendera jordbruksmark till priser som står i rimligt förhållande till avkastningen. Vi fann det angeläget från samhällets synpunkt att denna utveckling kunde brytas. Den socialdemokratiska regeringen hade med olika åtgärder sökt skärpa kampen mot spekulation med mark. Genom den översiktliga planeringen av markanvändningen som den fysiska riksplaneringen ger möjligheter till kommer det att framgå vilken mark som skall utnyttjas för bebyggelse och vilken mark som skall bevaras som jordbruksmark. Det kommer att dämpa de förväntningsvärden som tidigare uppstod på all mark kring våra tätorter innan man visste vad som skulle bevaras för jordbrukets behov. Lagstiftningen förstärktes för att motverka att oförtjänta vinster på markvärdestegring skulle kunna pressa markpriserna i höjden. Dessa åtgärder stötte så sent som i början på 1970-talet på hårt motstånd från markägarsidan, och de bekämpades här i riksdagen från borgerligt håll. Filosofin var att markägarna skulle ha rätt att tjäna så mycket som möjligt på att sälja sin mark så dyrt som man över huvud taget kunde. Marknadskrafterna skulle få verka fritt i det här sammanhanget. Det var därför att hälsa med tillfredsställelse att jordbrukets föreningsrörelse insåg nödvändigheten av att i jordbruksnäringens intresse få bukt med den prisuppdrivande konkurrensen om marken och också uttalade sig för att jordbruksmarken inte skulle få betraktas som handelsvara. Vi kände detta som ett stöd för den socialdemokratiska inställningen i markfrågan. Utgångspunkten för översynen av lagen skulle enligt den socialdemokratiska regeringens uppfattning vara att jordförvärvslagen skulle stödja en sådan hushållning med våra marktillgångar att möjligheten att bedriva ett effektivt jordoch skogsbruk i vårt land kunde hävdas. Även tillgången på arrendemark till rimliga priser borde säkerställas, och tillkomsten av sambruk borde främjas för att bl.a. underlätta för dem som inte kan ärva eller förvärva mark att bli jordbrukare. Jordförvärvslagen borde enligt vår mening vara så utformad att den i samspel med andra åtgärder från samhällets sida motverkade uppkomsten av oförtjänt markvärdestegring och spekulation med jordbruksmark. Den skulle också säkra tillgången till mark för aktiva brukare och förhindra att mark utnyttjades uteslutande som ett kapitalplaceringsobjekt. Utredningen, som fick ett tilläggsdirektiv av trepartiregeringen som i huvudsak gick ut på att stärka familjeföretagens ställning i förvärvsärenden, kom fram till ett i stort sett enhälligt betänkande. Det förslag till ny jordförvärvslag som framlades av jordförvärvsutredningen rönte i huvudsak ett positivt mottagande under remissbehandlingen. Regeringen har i sitt förslag till riksdagen till största delen följt utredningens förslag. Från socialdemokratiskt håll anser vi oss också i stort sett kunna godta det förslag till ny jordförvärvslag som nu framlagts av regeringen. På några viktiga punkter har vi emellertid i en utskottsgruppsmotion framfört förslag till ändringar och uttalanden från riksdagens sida, som enligt vår mening skulle leda till en rimligare tillämpning av lagstiftningen än den man kan befara att vi får, om riksdagen accepterar skrivningarna i propositionen. Först några ord om den ändring vi föreslår i själva lagstiftningen. Den gäller frågan om de kommunala förvärven. I propositionen föreslås att de kommunala förvärven av jordbruksfastigheter skall prövas enligt jordförvärvslagen. Vi socialdemokrater anser i likhet med en rad remissinstanser det principiellt tveksamt om en tillståndsprövning av kommunala markförvärv är förenlig med det ansvar kommunerna har att ta för den fysiska planeringen. Självfallet bör hänsyn tas till de jordbrukspolitiska intressena även i samband med kommunala markförvärv. Vi anser emellertid att det bör ske inom ramen för den fysiska planeringen. Det erinras ju också i propositionen om de kommunöversikter och markdispositionsplaner som i anslutning till riksplaneringen tagits fram under senare år. Regeringen drar emellertid slutsatsen att dessa blir ett värdefullt hjälpmedel vid den tillståndsprövning av kommunernas förvärv som enligt regeringens mening bör ske i lantbruksnämnden. Vi menar att dessa kommunöversikter och markdispositionsplaner blir ett lika värdefullt hjälpmedel för kommunerna vid de beslut som de har att fatta i dessa sammanhang. Kommunerna bör sålunda förbehållas rätten att fatta besluten. För att säkerställa att jordbruksintressena skall bli beaktade även i den konkreta förvärvssituationen bör det enligt vår uppfattning vara tillräckligt med ett obligatoriskt samrådsförfarande mellan kommunen och lantbruksnämnden. Därutöver är det ju på det sättet att den fysiska planeringen liksom de enskilda fastighetsförvärven i kommunerna prövas av folkvalda församlingar, vilket bör vara en garanti för att olika markpolitiska intressen beaktas. Socialdemokraterna i utskottet förordar sålunda att den av regeringen föreslagna tillståndsplikten för kommunala förvärv ersätts med en regel om obligatoriskt samråd mellan kommun och lantbruksnämnd. De uttalanden som gjorts i propositionen och som gäller innebörden av förslaget att möjlighet skall finnas att i vissa fall hindra sammanförande resp. uppdelning av lantbruksföretag behöver enligt vår mening vissa förtydliganden från riksdagens sida. I propositionen framhålls att regeln om additionsförvärv i och för sig inte är avsedd att utgöra ett hinder för utvecklade och utvecklingsbara företag att genom tillköp av lämpligt belägen mark anpassa sig till förändringar av produktionsteknik m.m. Vi tycker att det är angeläget att understryka att man i dessa sammanhang tar hänsyn till möjligheterna att sysselsätta anställd arbetskraft, när man bl.a. bedömer de regionalpolitiska effekterna av hur utnyttjandet av befintliga resurser, teknisk utveckling och produktionsförutsättningar i övrigt bör ske. En progressiv brukare med anställd arbetskraft bör sålunda inte förvägras en arealförstärkning, om detta från allmänna samhällssynpunkter bedöms vara värdefullt. Vi vill också framhålla angelägenheten av att denna tillämpning får råda när det gäller sambruksföretag. Enligt vår uppfattning bör bildandet av sådana företag främjas, likaså möjligheten att pröva olika företagsformer. Vi vill samtidigt understryka det angelägna i att sambruksföretagens förvärvsmöjligheter beaktas även vid tillämpningen av de föreslagna reglerna rörande juridiska personers förvärv. Vi anser i likhet med utredningen att det i de flesta fall från jordpolitisk synpunkt får anses föreligga särskilda skäl när det gäller att tillåta sambruksförenings förvärv av jordbruksfastighet. Vi vill att riksdagen genom bifall till vår reservation 4 ger regeringen denna mening till känna. När det gäller juridiska personers förvärv anser vi att uttalandena i propositionen rörande innebörden av förslaget speglar en alltför restriktiv inställning, framför allt till de träförädlande företagens skogsförvärv. Vi delar uppfattningen att möjligheterna till kombinerade skogsoch jordbruksföretag bör tillvaratas där detta ger goda regionalpolitiska effekter. Detta får dock inte leda till att man tappar bort de betydelsefulla regionalpolitiska effekter som vi kan få av andra verksamheter: att sålunda det kombinerade jordbruksoch skogsföretaget under alla förhållanden skall ha förtur, även om betydligt bättre effekter från regionalpolitiska och sysselsätt ningspolitiska synpunkter skulle kunna uppnås genom en annan förvärvare.

De regionala sysselsättningsaspekterna måste få väga tungt i många områden med ett svagt utvecklat näringsliv. De mindre, skogsförädlande företagen utgör ofta ett betydelsefullt komplement till jordoch skogsbruket som bas för ett tillräckligt befolkningsunderlag i dessa bygder. De är i hög grad beroende av en kontinuerlig tillgång av skogsråvara för sin produktion. Erfarenheten lär oss i synnerhet i nuvarande situation på virkesmarknaden, en situation som vi får räkna med också framöver — att tillgången till egna skogar kan vara av betydelse för en jämn virkestillförsel. Enligt vår mening bör därför en regionalpolitisk helhetssyn anläggas vid tillämpningen av dessa bestämmelsr, så att syftet med regionalpolitiken, att skapa största möjliga antal säkra arbetstillfällen ute i våra bygder, verkligen tillgodoses. I det sammanhanget vill vi också peka på den betydelsefulla roll som domänverkets markinnehav spelar för att trygga många skogsföretags råvaruförsörjning. Hänsyn härtill måste också enligt vår mening tas inom ramen för den regionalpolitiska helhetssyn som bör läggas på tillämpningen av lagen. I vår reservation 7 vill vi markera att det allmänna syftet med den avstyckning som motionärerna talat om, och som utskottet anser bör kunna tillgodoses vid tillämpningen av den nya jordförvärvslagen, skall gälla vid olämpliga arronderingar men icke för att stycka rationella lantbruksföretag i mindre enheter. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till de reservationer som den socialdemokratiska utskottsgruppen avlämnat till betänkandet och i övrigt till vad utskottet föreslår.

Herr talman! Först några allmänna reflexioner. Det lagförslag som vi här diskuterar har ju som mål att vi skall få större utbud av fastigheter på marknaden och, åtminstone delvis som en följd därav, också lägre fastighetspriser. Om målet är vi nog alla överens, men det förefaller mig som om vi håller på att glömma bort att en fastighetsaffär är en transaktion mellan två parter, en köpare och en säljare. Jordförvärvslagen talar bara om köparen. Det är hans intressen som man vill tillvarata. Men säljaren — vart tog han vägen? Det är inte alls någon ovanlig företeelse att en jordbrukare nästan bokstavligen plöjt ned sina vinster i sin gård för att, när han inte längre orkar arbeta, sälja den och pensionera sig med köpeskillingen. Realisationsvinstbeskattningen och inflationen har emellertid i många fall satt ett streck i räkningen, och för att nå sitt mål måste han ha mer betalt än han från början hade tänkt sig. Skatten har med andra ord fått exakt de skadeverkningar som vi inom moderaterna varnade för när den infördes. Moderatledamoten i jordförvärvsutredningen, Gunnar Johansson, berörde detta problem i sitt särskilda yttrande, men f. ö. tog utredningen enligt min mening litet för lätt på de här sidorna av saken, alltså på skattelagstiftning och på inflation. Till de prisdrivande skattelagarna hör också den regel som tvingar en säljare att inom tre år skaffa ny fastighet, om han skall undgå en mycket hård beskattning. En sådan köpare kan ju vara beredd att betala nästan vad som helst för en ersättningsfastighet — för att lindra skatten. Vi i moderata samlingspartiet finner det helt naturligt att denne man vid en prövning i lantbruksnämnden skall prioriteras, dels av nyssnämnda skatteskäl, dels därför att bytesfastighetens pris då kan bli lägre. Vi delar helt den allmänna oron inför prisutvecklingen och ansluter oss därför i allt väsentligt till utskottets betänkande. Vi har också anledning att understryka att i enlighet med 1977 års jordbruksbeslut familjejordbruket bör vara den dominerande företagsformen. Men detta innebär inte att ifrågavarande brukningsform skulle vara den allena saliggörande, något som det förefaller som om man på sina håll tycks tro. Ett företag kan ha överskottskapacitet i vad gäller t.ex. maskiner eller bostäder. Då kan det — som också jordbruksministern uttalat — vara rationellt med en ökning av arealen till en viss gräns för att till fullo utnyttja överkapaciteten. För egen del tror jag nog att det i vissa fall kan vara rationellt även ovanför en sådan gräns, men den diskussionen hör inte hemma här. Låt mig bara säga klart ifrån: Vi moderater vill lika litet som några andra medverka till nya latifundiebildningar. Moderaterna har i jordförvärvsfrågan avgivit tre reservationer, som jag här något skall kommentera. Den första, i jordbruksutskottets betänkande intagen som nr 2, avser rätt för ägares syskon eller syskonbarn att utan lantbruksnämndens prövning förvärva mark. Prövningen är ju inget självändamål utan den är i det här fallet till för att man skall kunna se till att den jord som bjuds ut på marknaden inte hamnar i fel händer. Jag tror att vi i det avseendet är överens. En väsentlig sak är att den jord som saluförs på fastighetsmarknaden kan finna köpare på rimliga villkor. Här har det brustit, och det är den bristen som har påkallat den nya jordförvärvslagen. Vi är väl också alla eniga om att det viktigaste är att mark över huvud taget kommer ut på marknaden. Man kan då fråga sig om propositionens föreskrifter om begränsning av släktförvärven fyller någon uppgift ur den synpunkten. Jag och övriga moderater delar inte alls jordbruksministerns uppfattning att alla problem vore lösta, om vi bara kom åt syskonoch syskonbarnsförvärven och att man därmed skulle få ut flera fastigheter på marknaden. Prisbildningsmekanismens faktorer tillgång och efterfrågan ger påtagliga uttryck under förutsättning att de är av en viss storlek, men inte annars. I det här fallet uppgår syskonoch syskonbarnsförvärven bara till 12 96 av det totala antalet överlåtna fastigheter, och att dessa 12 26, om de kommer ut på den allmänna marknaden, skulle vara avgörande för fastighetspriserna har vi uppriktigt sagt svårt att förstå. Tror man verkligen att en obligatorisk prövning skulle medföra ett ökat utbud? Jag gör det i varje fall inte. Inför blotta risken att fastigheten av lantbruksnämnden skulle så att säga tilldömas en annan fastighet avstår man tvärtom hellre från affär. Gården kommer förr eller senare att ärvas, och då faller den ändå utanför lantbruksnämndens prövning. Såvitt jag kan finna har man då ingenting vunnit, men däremot har man förlorat att brorsonenförvärvaren under farbroderns livstid skulle ha kunnat växa in i uppgifterna på gården. Visserligen ger jordbruksministern en klar anvisning om sin personliga syn beträffande lagens tillämpning, i sitt uttalande att syskonoch syskonbarnsband ”bör kunna anses som ett särskilt skäl för bifall till förvärvstillstånd även om andra skäl skulle tala emot förvärvet” , men så särdeles kraftfullt är uttalandet knappast, och de tre orden ”bör kunna anses” kan av lantbruksnämnd tolkas precis hur som helst. Varför inte avstå från detta täcke av brasklappar och på en gång ta in dessa förvärv bland de prövningsfria? Varför skall vi helt i onödan riskera att trassla in oss i en massa byråkratiskt krångel? Och vidare — vad är det för konsekvens i att arv är fritt från prövning under det att vad som kan betraktas som förtida arv skall prövas? Det är här inte bara en fråga om byte av ägare utan i allra högsta grad också en kulturfråga. Moderata samlingspartiet har i sin partimotion tagit upp den saken och framhållit, att det hos oss svenskar finns en tradition att bevara gårdar i släkten, en tradition ägnad att stimulera insatser för god skötsel och vård och en effektiv användning av landets jordbruksmark. Också Eric Carlsson har tagit upp släktgårdarnas problem i en motion. Det är helt följdriktigt att motionen kommer just från honom. Han är från Dalarna, där släktgårdstraditionen är så fast grundad att om dagens släktforskare träffar på en lucka i personkedjan, gårdens ägarlängd kan användas för att fylla igen den luckan. Vi måste ha klart för oss den enorma betydelse släktgårdarna haft för kultur och landskapsbild och akta oss för att i oträngt mål bryta släktarvet. Ur den synpunkten skulle jag själv liksom Eric Carlsson ha velat utvidga de fria släktförvärven bortom syskon och syskonbarn, men skäl som anförts vid utskottsbehandlingen har gjort att jag funnit fog för att ge efter på den punkten, och jag nöjer mig därför med att yrka bifall till reservationen 2, där det yrkas att syskons och syskonbarns jordförvärv skall vara undandragna lantbruksnämndens prövning. Den andra moderatreservationen, nr 3 vid utskottets betänkande, gäller priskontrollen. Rent allmänt kan här sägas, att priskontroll är ett tveeggat svärd, som på fastighetsmarknaden blir svårare att handskas med än på de flesta andra områden. Den inbjuder till pengar under bordet, och det är omöjligt att få klara regler för prissättningen, något som f.ö. också har påpekats i remissvaren från en del lantbruksnämnder, där man har talat om omöjligheten av att få en absolut rättvis utgångspunkt för sin bedömning av vad som skall vara påtagligt överpris. Priskontrollen kan också medföra en mycket stor ökning i lantbruksnämndernas arbete, av den orsaken att det inte finns två fastigheter som är lika. Jag tänker inte på arealen utan på alla andra faktorer som gör att inga schabloner eller tabeller gäller — varje fastighet måste behandlas som ett specialfall. Lantbruksnämnden kommer fram till ett resultat — köparen med andra utgångspunkter i fråga om avkastningskrav och olika nyttigheter kommer fram till ett helt annat. Så länge vi inte kan få de tidigare omnämnda verkliga bovarna i prisstegringsdramat, skatteregler och inflation, under kontroll, tjänar en priskontroll inget förnuftigt syfte. Jag yrkar därför bifall till reservationen 3. I reservationen 6, den sista moderatmotionen, finner den uppmärksamme läsaren att reservanter och majoritet är eniga om att det centrala i detta sammanhang är en ovillkorlig brukningsplikt. Däremot går våra åsikter isär när det gäller boendet. Vi moderater anser att brukande och boende så långt möjligt bör höra samman. Vi finner det också helt naturligt att den som köper en gård gör det i avsikt att bosätta sig på den. Om han inte bosätter sig på gården, finns det så gott som alltid särskilda skäl därtill. Dessa skäl bör givetvis för tillståndsmyndigheten vara motiv nog mot boplikt precis som andra särskilda skäl kan vara motiv för boplikt. Det är ganska klart att boplikten skulle kunna bli aktuell bara i få fall. Varför skall vi då lagstifta om allt — vår tillvaro är sannerligen redan före ett beryktat socialdemokratiskt statsråds vilda lagstiftande om petitesser tillräckligt inrutad i paragrafer — och så mycket mindre nödvändig är lagstiftningen i det här fallet som en boplikt kräver åtagande av förvärvaren. Vill förvärvaren inte åta sig den plikten, är hans vägran enligt 4 § inte skäl att avslå förvärvsansökan. Det är lagstiftning för lagstiftningens egen skull och ingenting annat. På anförda skäl yrkar jag bifall till reservationen 6. Så långt våra moderata reservationer. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag, men innan jag slutar vill jag säga några ord om juridiska personers förvärv och om kapitalplaceringsförvärv.

En generell prioritering av sådana företag kan vara diskutabel, däremot lokalt väl befogad. Av utskottets skrivning framgår också tydligt att man inser det stora värde som små och medelstora träindustriföretag har för bygden, och då vi moderater anser betänkandets ordalag lämna tillståndsmyndigheterna klara direktiv att pröva sådana markförvärv i positiv anda, anser vi att den socialdemokratiska reservationen, nr 5, i detta avseende är onödig och bara slår in öppna dörrar. Vad så till sist kapitalplaceringen beträffar så är utskottet helt enigt om att förvärv i sådant syfte inte skall medges, men utskottet ansluter sig också till vad i propositionen har utsagts om undantag från denna rege'!. Det kan t.ex. vara fråga om fastigheter av sådan storlek, att ”vanliga” köpare inte har möjligheter att konkurrera. Jag vill i det här sammanhanget något opponera mig mot den nedvärdering av s.k. månskenseller asfaltbönder som ibland kommer fram i debatten. De har ofta haft sådana ekonomiska resurser, att de kunnat betala de lärpengar som nya redskap och brukningsmetoder dragit med sig, till nytta för andra brukare. I den mån de inte själva har brukat eller bebott sin fastighet, har de upplåtit den på arrende, där unga jordbrukare kunnat pröva sina krafter, innan de eventuellt skaffar sig eget. Efterfrågan på arrendejord är mycket olika stark i olika delar av vårt land, men den finns överallt. Det kommer an på oss här i riksdagen att inte föra en sådan politik att det blir för litet därav. För att sammanfatta: Jordförvärvslagens syfte är att stimulera att jordbruksfastigheter kommer ut på marknaden och detta till priser som gör det möjligt för unga jordbrukare att ge sig in i konkurrensen. Den till konfiskatorisk hårdhet gränsande realisationsvinstbeskattningen måste radikalt omarbetas — då kommer också marknaden för jordbruksfastigheter i gång igen. Då blir den nya jordförvärvslagen —- med de ändringar som moderaterna föreslagit i sina reservationer —ett värdefullt hjälpmedel i den fortsatta strukturrationaliseringen inom jordoch skogsbruk.

Herr talman! Ägandet av mark är en av de äldsta, för att inte säga den allra äldsta, äganderätt av fasta värden som vi känner till. Den äganderätten har som sådan omgärdats av en hel del myter, där framför allt sambandet mellan visst landområde och stammens, klanens eller släktens fortbestånd har varit bland de viktigaste. Bakom denna koppling mellan vissa landområden och en viss släkt eller en viss klan har funnits ekonomiska värderingar, som i det gamla samhället av feodal typ, eller i det gamla bondesamhälle som vi känner till från vårt eget land, har haft en väldig ekonomisk betydelse för bibehållandet av den ekonomiska makten hos vissa grupper. I det moderna samhället har denna koppling medfört alla de nackdelar som vi har hört talas om här. Det är naturligtvis inte enbart beroende på denna koppling, men den är en av de viktigaste orsakerna till att vi har fått en så stor procent av passivt ägande som det talas om i jordförvärvsutredningens delbetänkande och i propositionen. Omställningen försvårar rationaliseringssträvandena och försämrar möjligheterna för dem som inte redan har anknytning till jordbruket att förvärva jordbruksmark. Det är alltså en dålig ordning. Dessutom har den medfört att vi med stigande inflation i samhället i Övrigt också har fått en väldig spekulation i jordbruksoch skogsmark. Detta förhållande har berörts flera gånger. Det är mot denna bakgrund som detta lagförslag har kommit till. Många av ändringarna i den nya lagen innebär en förändring till det bättre. Det är positivt att man ur lagen har försökt ta bort en del av de värsta fel som har åstadkommit de tidigare missförhållandena. I det förslag till lag som jordförvärvsutredningen lagt fram finns det en bestämmelse om att förvärv genom testamente skulle underkastas förvärvstillståndsprövning. Denna bestämmelse har emellertid i regeringsförslaget strukits med motiveringen att man vill avvakta nya utredningar. Vi har dock ansett att man bör följa jordförvärvsutredningen i det fallet och införa denna passus i den nya lagen. Testamenteringsförfarandet har — vilket också har påtalats av utredningen och i vissa andra sammanhang — använts till att kringgå den tidigare lagen, och det kommer naturligtvis att användas så länge det finns möjlighet att testamentera bort egendom utan prövning enligt lag. Det förfarandet bör alltså inordnas under det här prövningstillståndet. Det är positivt att det talas om att man skall utreda frågan. Vi hoppas att den utredningen kommer att visa nödvändigheten av att införa en sådan lagbestämmelse, men vi anser för vår del att den borde införas redan nu. När det sedan gäller arv har vi, i likhet med en del remissinstanser, krävt att alla förvärv genom arv skall prövas. Det finns ingen anledning att få någon speciell förmån eller att ha lättare att komma över egendom i samhället bara därför att man har råkat bli född av en viss typ av föräldrar. Detta är inte demokratiskt riktigt, och det strider också mot rättsbegreppet. Därför bör alla förvärv genom arv självfallet prövas. När det gäller släktförvärv har vi fått den största potten av s.k. passivt ägande på detta sätt. Jag vill inte i och för sig racka ned på månskensbönder eller asfaltbönder. Det finns säkert de som använder sin jord och sköter den riktigt. Men det är svårt att komma över jordbruksmark, och det försvåras genom att stora delar av jordbruksmarken kommer att ägas av dödsbon eller andra som har lämnat lantbruket och slagit sig ned i städer eller samhällen. Det bör alltså bli en ändring, och tillståndsprövningen för släktförvärv bör skärpas i enlighet med vad vi har sagt i vår motion. Jag vill slutligen helt kort beröra yrkandet 4 i vår motion, där vi talar om sambruksföretag. Vi tycker att de har kommit i skymundan i hela den jordbrukspolitiska debatten. Trepartiregeringen ordnade helt naturligt i överensstämmelse med sina intressen så att familjejordbruken skulle prioriteras, och därför sköts dessa frågor om sambruk i bakgrunden. Men sett ur sysselsättningsaspekten och med hänsyn till en levande landsbygd och allt sådant som det ofta talas varmt för, så är det ett faktum att företag av detta slag skulle vara mycket väl ägnade att åstadkomma sådana positiva förhållanden. Om flera personer med mindre kapital kan gå tillsammans och ordna rationella företagsformer, så är det naturligtvis mycket positivt i de stora delar av landet som vi kan betrakta som glesbygd. Erfarenheterna av de stora jordbruksenheter som man har sökt skapa t.ex. i Norrland med de stora lån som man måste ådra sig och de oerhörda ränteutgifter som blir följden, visar att den företagsformen kanske inte är så särskilt lyckad. Utvärderingen får väl fortgå, men hittills har det visat sig bli ganska negativa verkningar. Det borde alltså ges mera resurser och framför allt mer information om att dessa möjligheter finns att gå tillsammans och driva sambruksföretag. Detta har kommit i skymundan i de allra flesta fall. Det är gott och väl som det skrivs i utskottsbetänkandet, att man inte är negativ till sambruksföretag. Men någon särskilt positiv anda kan man inte utläsa. Det gäller framför allt att tala om att möjligheterna finns att få fram sådana ägandeformer, som skulle ha en mycket positiv effekt i dessa bygder som jag nu har talat om. Vi anser alltså att den nya lagen i stort sett är en klar förbättring i förhållande till den tidigare. Vi anser också att man bör skärpa tillståndsgivningen så att den omfattar släktförvärv och arv. Även de testamentariska förvärven bör underkastas denna prövning. Herr talman! Jag yrkar bifall till vår motion nr 2166.

Herr talman! Jag förutsätter att meningsmotsättningarna mellan reservanterna och utskottets majoritet kommer att belysas ganska utförligt i den efterföljande debatten. För att spara kammarens dyrbara och knappa tid skall jag därför begränsa mig till att bara kommentera några punkter i de inlägg som har gjorts av Svante Lundkvist och Hans Wachtmeister. Den beskrivning som Svante Lundkvist gav när det gäller förarbeten för den lag som vi nu behandlar tyder ju på stor enighet hela vägen. Det understryker ytterligare vad jag sade i mitt första inlägg om den enighet som f. n. föreligger om svensk jordbrukspolitik och som också kom till uttryck när vi fattade vårt stora jordbrukspolitiska beslut i december 1977. Mot den bakgrunden är det litet egendomligt att socialdemokraterna i fråga om de kommunala förvärven har gått ifrån den ståndpunkt som även den socialdemokratiske representanten intog i utredningen. Jag vill därför anföra följande. Kommunerna är enligt den nuvarande jordförvärvslagen som bekant undantagna från tillståndsplikten. Men vid lagens tillkomst förutsattes att kommunerna inte skulle begagna sig av tillståndsfriheten utan att först samråda med lantbruksnämnden. Detta tycks inte ha fungerat riktigt som man väntat sig, eftersom Svante Lundkvist själv i sina direktiv till jordförvärvsutredningen ifrågasatte om inte samrådsförfarandet, som då var frivilligt och är så alltjämt, borde göras obligatoriskt, dvs. skrivas in i lagen. Nu föreslår vi en regelrätt prövning, och som utskottet påpekar innebär ett obligatoriskt samrådsförfarande inte några administrativa lättnader eftersom det är en minst lika omfattande procedur. Mot den bakgrunden är det riktigare att direkt säga att de kommunala förvärven skall prövas på samma sätt som flertalet andra. Jag vill åter erinra om att jordförvärvsutredningens enkät ger vid handen att kommunerna har gjort relativt stora och omfattande förvärv för andra ändamål än framtida tätortsbebyggelse eller därmed sammanhängande anordningar. Låt mig få påminna om att det var en enig utredning som förordade den ordning beträffande de kommunala förvärven som nu föreslås i propositionen. Beträffande juridiska personers förvärv påpekas det i propositionen att stora och mycket kapitalkrävande enheter ibland bjuds ut till salu och att det ofta inte är möjligt att finna en förvärvare med tillräckliga resurser att förvärva en sådan egendom. Där öppnas alltså möjligheter för de juridiska personerna. Jag vill nämna att situationen ofta är densamma för sambruksföreningar. För dem krävs ganska stora arealer och ganska stora kapital. Följaktligen har de också möjligheter att förvärva fastigheter eftersom andra köpare ej går att finna. Hans Wachtmeister började sitt inlägg om släktförvärven med att säga att man i den här lagen bara tycks ha tagit hänsyn till köparen och inte till säljaren. Jag tycker inte att det är ett riktigt påstående, bl.a. därför att ingen kan tvinga en säljare att frånhända sig sin fastighet. Till detta vill jag lägga att det är helt naturligt att man i den framtida jordförvärvslagstiftningen i första hand måste se till ätt de som skall starta jordbruk får sådana villkor att de har möjlighet att förvärva den mark de behöver för sin jordbruksproduktion. Den lagrådsremiss som ligger till grund för den proposition vi nu behandlar var utformad av trepartiregeringen. Här föreligger alltså en förändrad ståndpunkt från moderaterna i förhållande till den man redovisade inom trepartiregeringen när förslaget sändes på remiss till lagrådet. Jag vill beträffande släktskapsundantagen framhålla att alltför vidsträckta undantag från tillståndsplikten är oförenliga med den nya lagens syften. Man kan däremot inte gå så långt med en begränsning av undantagen att man ingriper i dispositioner inom den allra närmaste familjekretsen, dvs. mellan föräldrar och barn. För egen del anser jag — vilket också anförts av de flesta remissinstanserna — att vi i det förslag vi nu behandlar gjort en lämplig avvägning mellan dessa två intressen, nämligen lagens syften å ena sidan och släktintressena å den andra. Jordförvärvsutredningen har beräknat att antalet tillståndskrävande släktförvärv genom köp, byte och gåva uppgår till omkring 5 000 om året. Regeringens förslag innebär att ytterligare 18 96 av släktförvärven kommer att tillståndsprövas. Jag skall ytterligare framhålla vad jag sagt i propositionen, nämligen att man vid tillståndsprövningen skall ta hänsyn till om det finns ett släktskapsförhållande. Dessutom bör man komma ihåg att om den släkting —- syskon eller syskonbarn — som vill förvärva fastigheten ämnar ägna sig åt jordbruk kommer tillståndsprövningen i sig inte att innebära något hinder eftersom förvärvstillstånd kommer att lämnas. Motivet för att vi här vill begränsa släktskapsförvärven, så som vi föreslår i propositionen, är att vi vill stärka sambandet mellan ägande och brukande. I vissa delar av vårt land, där befolkningen flyttar ut och det sker en utglesning, är det en mycket vanlig företeelse att relativt avlägsna släktingar behåller marken och att den därför inte ställs till förfogande för dem som bor kvar i orten och önskar förvärva mark för att ägna sig åt jordbruk.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som jordbruksministern säger att jag i direktiven till jordförvärvsutredningen konstaterade att samrådet tidigare kanske inte hade fungerat särskilt bra mellan kommuner och lantbruksnämnder. Det var därför som jag ansåg att man borde pröva om man skulle ha ett obligatoriskt samråd. Utredningen kom sedan fram till det förslag som jordbruksministern har lagt fram. Men vi reservanter har tagit intryck också av remissinstanserna. Jordbruksministern vet ju att det är rätt många remissinstanser som har landat just på den lösning som vi har stannat för. Vi har stannat för den lösningen av principiella skäl, för vi menar att det principiellt är galet att kommunernas markpolitik i sådana här frågor ytterst skall avgöras i lantbruksnämnden. Vi menar att det är mycket viktigt, om man vill hävda den kommunala självstyrelsen i detta sammanhang, att besluten kan fattas av kommunerna. När jordbruksministern är oroad över den markreserv som kommunerna har skaffat sig, vill jag framhålla att med de uppgifter som kommunerna har måste de försöka vara framsynta i markfrågor. Beträffande juridiska personers förvärv vet jordbruksministern lika väl som jag att detta i hög grad kommer att vara tillämpningsfrågor när det gäller själva hanteringen i departementet. Vi har den alldeles bestämda uppfattningen att så som bestämmelserna är utformade i propositionen ges möjligheter till en mycket vid tillämpning. Man kan tillämpa den paragraf som gäller juridiska personers förvärv på olika sätt. Det sägs i den paragrafen att det skall vara möjligt för en juridisk person som bedriver skogsindustriell verksamhet, i vilken egendomens virkesavkastning behövs, att utan hinder av första stycket i vederbörande paragraf få tillstånd till förvärv, om inte egendomen med hänsyn till ortsförhållandena bör ägas och brukas av någon som är bosatt på orten. Man kan tillämpa denna paragraf på sådant sätt att man under alla förhållanden i första hand ger möjlighet för t.ex. jorbrukare att förvärva det aktuella markområdet eller skogsskiftet. Vad vi har velat peka på är att det väsentliga och avgörande i dessa sammanhang måste vara att man ger möjlighet till förvärv åt en brukare eller ett industriellt företag som kan garantera det största möjliga antalet varaktiga arbetstillfällen. Det är det som vi ser som det viktiga för regionalpolitiken. Och det är ju en regionalpolitisk touche som den här propositionen också skall ha. Det är icke att slå in några öppna dörrar, när vi från socialdemokratiskt håll kräver att få riksdagens bifall till en reservation som markerar denna inställning i tillämpningen när det gäller juridiska personers markförvärv.
Herr talman! Jag vill ta upp problemet med prisbildningen ett litet tag.

Det är de tre faktorerna som drar upp priserna värst. Om vi hade en något så när måttlig realisationsvinstbeskattning skulle vi utan tvivel få se ett helt annat utbud av fastigheter på marknaden. Om vi underlättade för säljaren att skaffa sig en pensionsförsäkring i stället för att, som vi gjorde härom året, försvåra det skulle också det uppmuntra honom till att sälja. Inflationen har vi svårare att komma åt — det erkännes. Men inflationen verkar på två sätt. Dels verkar den så att köparen blir angelägen att komma över fast egendom, dels verkar den så att säljaren blir mindre benägen att avhända sig fast egendom. Priskontrollen — för att återkomma till den —-avhandlades på ett symposium vid Lantbruksakademien för något år sedan. Man kom då fram till att metoder att beräkna avkastningsvärdet — det är det värdet som borde ligga till grund för prisbildningen — aldrig får något praktiskt värde, därför att förräntningen för flertalet gårdar i jordbruket under en längre tid har varit plus minus noll. I så fall borde också fastighetspriserna vara noll, men som bekant är de inte alls det. Det är en svårighet som några lantbruksnämnder har påtalat i sina remissvar.

Herr talman! För att bemöta det som Svante Lundkvist anförde om de kommunala förvärven vill jag citera några rader ur betänkandet, nämligen ”att kommun enligt regeringens lagförslag som nyss nämnts ges en särställning när det gäller förvärv av sådan fast egendom som med hänsyn till den framtida utvecklingen krävs för tätbebyggelse eller därmed sammanhängande ordning. Den i propositionen föreslagna tillståndsprövningen kan med hänsyn härtill inte anses inkräkta på kommunernas möjligheter att fullgöra sina uppgifter enligt kommunallagen eller annan lagstiftning.” Jag kan inte finna att Svante Lundkvist och de socialdemokratiska reservanterna har klargjort vad det är för faror som skulle vara förenade med regeringens förslag beträffande de kommunala förvärven. Här sägs klart att de uppgifter som kommunerna har att sköta icke skall förhindras. Det är så klart utsagt att varje farhåga på den punkten torde vara undanröjd. När det gäller de juridiska personernas förvärv nämner Svante Lundkvist hänsynen till sysselsättningen. Det är riktigt att sysselsättningen är en mycket viktig faktor vid bedömningen. Men samtidigt skall vi komma ihåg att om man får en stark ökning av de juridiska personernas förvärv, så får man också en ytterligare utglesning av stora delar av vårt land. Hans Wachtmeister talade om priskontrollen. Vi är alla mycket bekymrade över de starkt stegrade priserna. Men Hans Wachtmeister har inte på något sätt i sitt anförande eller i den moderata reservationen klargjort på vad sätt det förslag till prisbedömning som vi framlagt i lagen skulle vara negativt från den här synpunkten. Det vi föreslår ger ju ändå ökade möjligheter att dämpa prisutvecklingen.
Herr talman!

Vi menar nog ändå att det, med det ansvar som en kommunal församling har för kommunens utveckling, måste finnas möjligheter för kommunen att fatta det avgörande beslutet. Men det skall naturligtvis ske efter det obligatoriska samråd som vi här förordar. Vi förutsätter därvid att kommunen är beredd att ta alla de jordpolitiska hänsyn som rimligen bör tas i dessa sammanhang men som inte i alla lägen får ta över det kommunala intresset. Vi har på denna punkt sett underliga resultat av den förra trepartiregeringens tolkningar av bl.a. den fysiska riksplaneringen, vilket t.ex. i Skåne skapat en märklig situation i diskussionen mellan kommunalmän och jordbruksintressets företrädare. När det gäller sysselsättningen kan jag såsom exempel ta ett sågverksföretag i glesbygden, som sysselsätter ett 40-tal människor. Just detta företags förutsättningar att driva sin verksamhet kan många gånger ha lika stor eller större regionalpolitisk betydelse än ett kombinerat jordbruksföretags.

Dessa tillägg har vi velat göra genom vår reservation till utskottets betänkande för att därigenom säkra en rimlig tillämpning i regeringen av dessa bestämmelser. Vi har sannerligen när det gäller den förra trepartiregeringen upplevt att den understundom ganska ensidigt har tolkat bestämmelserna till förmån för jordbruksföretag, fastän ett företag av nyss nämnd karaktär kanske i stället borde ha fått chansen.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som jordbruksministern anför att vi har haft priskontroll tidigare och att den inte är någon nyhet. Men meningen med vad som här sägs om priskontroll är ju att den skall aktiveras och skärpas. Vi moderater har klart och tydligt framhållit att det är fråga om ett negativt system, som ger utrymme för godtycke och ett mått av rättsosäkerhet, vilket vi inte kan acceptera. Lantbruksnämndens kalkylunderlag kan ge ett resultat, medan en köpare som resonerar från andra utgångspunkter kan komma till ett helt annat. Det är alltid obehagligt med ett system som direkt inbjuder till pengar under bordet, till svarta pengar som kommer att gå vid sidan av fastighetsaffärerna. Vi känner till detta från hyresmarknaden. Det kommer väl att bli ungefär likadant här. Eftersom vi rör oss ute i skogen och på jordbruksmarknaden vill jag berätta en liten historia för jordbruksministern för att klarlägga hur en för hård prisreglering verkar. Under åren närmast efter kriget var jag chef för bränslekontoret i mitt hemlän och hade såsom sådan att kontrollera att rotposter inte åsattes ett värde som stred mot kungörelsen om normalpris. I ett fall var en rotpost värderad till 22 000 kr. Jag kom emellertid fram till att det högsta pris som med tillämpning av normalpriserna kunde komma i fråga var 7000 kr. Jag framhöll detta för säljaren och sade att jag skulle begå tjänstefel, om jag gick med på det högre priset. ”Jägmästar'n”, sade säljaren, ”ser han katten som sitter där borta. Det är en väldigt fin katt. Den katten kostar 15 000 kr. Jag säljer rotposten för 7 000.” Då fick han i alla fall vad han ville. Så kommer det att gå också här.
Herr talman! Om en kommun behöver förvärva mark för tätbebyggelse eller för verksamhet som kommunen måste kunna sköta för att fylla sin uppgift enligt lagar och förordningar, så kommer kommunen att få tillstånd till det förvärvet. Det måste väl ändå vara riktigt att man får en likartad bedömning i fråga om jordbruksmark. Det står helt i överensstämmelse med vad vi har sagt om de jordbrukspolitiska riktlinjerna i övrigt, att vi skall så långt det är möjligt skydda åkermarken för att den skall kunna användas för jordbruksproduktion. Det står ingenstans i propositionen att juridiska personer under alla förhållanden, som Svante Lundkvist uttryckte det, skall förvägras att köpa mark. Jag gav redan i mitt första inlägg exempel på fall där man i stället skall göra den bedömningen att juridiska personer skall kunna förvärva marken. Trots Hans Wachtmeisters senaste inlägg står det för mig fortfarande lika oklart på vad sätt en utökning av lantbruksnämndernas möjligheter till skärpt priskontroll skulle kunna motverka det önskemål som Hans Wachtmeister själv har, nämligen att dämpa prisstegringen på jordbruksfastigheter.

Herr talman! Jag hade tänkt inleda detta anförande med att välkomna den stora enighet i vilken det tycks vara möjligt att anta de föreliggande lagförslagen. Men efter att ha lyssnat till de replikskiften som förekommit börjar jag bli fundersam över hur det står till med enigheten. Låt mig därför i stället säga att jag hoppas att man inte riktigt menar allvar med de pressade skrivningar som förekommer i de olika reservationerna. Om riksdagen nämligen skulle bifalla alla reservationerna, skulle vi ha tillbaka 1965 års lagstiftning. Och den vill vi inte ha — det är alla eniga om. Jag vill med glädje instämma i vad jordbruksministern har sagt om önskvärdheten av en revision av lagstiftningen från 1965, som var en olycka och som ledde till en rad icke önskvärda utvecklingstendenser. Jag vill erinra om att detta redan 1965 mycket starkt framhölls inte minst från centerns sida. När jag nu, efter tankeutbytena om tolkning, vill helt och fullt försvara utskottsmajoritetens hemställan, är jag väldigt glad över att också kunna säga att den här gången har centern inte haft anledning att anföra någon som helst reservation. : Vid 1965 års riksdag var centern det enda parti som krävde avslag på den proposition som då antogs. Den propositionen hade utarbetats på grundval av en departementspromemoria och ansågs av många illa förberedd. Så visade sig också vara fallet. Det förslag som det nu finns grundad anledning förmoda kommer att ersätta 1965 års lag har, vill jag påstå, föregåtts av noggranna förberedelser. Efter mångårigt intensivt motionerande i riksdagen om översyn av 1965 års lag tillsatte, som redan påpekats, Svante Lundkvist i sin egenskap av jordbruksminister den utredning som utgjort underlag för dagens förslag. Utredningen fick sedan tilläggsdirektiv av Anders Dahlgren. Utredningen var, som också påpekats, i alla väsentliga drag enig. I sammanhanget bör påpekas att den moderata reservationen i utredningen inte alls gick så långt som moderaternas reservation till utskottsbetänkandet. Propositionen var nästan färdigskriven under Anders Dahlgrens tid som jordbruksminister. Skrivningen godkändes också av moderaterna i trepartiregeringen utan anförande av ens den reservation som deras utredningsman hade avgivit. Jag utövar inte någon kritik mot detta, men jag beklagar att man inte kunnat hålla samma stronga linje i den fortsatta behandlingen som man hade efter det intensiva utredningsarbete som skett. Detta gäller också de reservationer som socialdemokraterna här har ansett sig behöva knyta till utskottsbetänkandet. Det kan ju vara intressant att nämna att när 1950 års lag antogs, föregicks den av debatter med 79 anföranden i andra kammaren och 44 anföranden i första kammaren, sammanlagt alltså 123 anföranden. Även om det förekommer en del nyanser i replikskiftena här vill jag uttrycka den förhoppningen att den något kortare debatten i år är ett uttryck för att vi har ett lagförslag som grundar sig på både stor enighet och klokskap och leder till en riktigare utveckling än den tidigare lagen. Tillåt mig att ta ett citat ur ett av de tal som hölls förra gången och som visar en förvånansvärd aktualitet: ”Markens och markresursernas utnyttjande är inte bara en fråga av utomordentlig ekonomisk räckvidd. Den rymmer i sig en mängd problem av ideologisk och politisk art som i alla tider engagerat människorna. Överallt i världen har tillgången på jord, lämplig att odla, varit förutsättningen för staters uppkomst och utveckling. Mänsklig kultur har uppstått, blomstrat och gått under beroende på hur stater och människor utnyttjat sina markresurser. Fattigdomen, nöden och svälten i utvecklingsländerna beror till stor del på att dessa länder misslyckats med sin markpolitik och med utnyttjandet av sina naturresurser. Effektiviteten i olika länders jordbruk sammanhänger med vilka som har äganderätten till jorden, vilka som brukar den och villkoren för brukningsrätten. Självägande bönder med tillräckliga markresurser till sitt förfogande har hittills visat sig vara de bästa garanterna för en riklig tillgång på livsmedel. Ett rationellt drivet jordbruk är en förutsättning för en utvecklad industri och vice versa. Det är denna växelverkan mellan jordbruk och industri som skapat välståndet och den höga levnadsstandarden i västvärldens kulturländer. Det finns knappast någon fråga av politisk art som är av större betydelse än en rätt bedriven markpolitik och ett förnuftigt utnyttjande av naturresurserna.” Så fortsätter Erik Grebäck, den gången reservant i tredje lagutskottet: ”Men det är inte jordbruket som i och för sig skapar problemen. Det är i stället den moderna tekniken, den industriella utvecklingen och befolkningskoncentrationen som givit upphov till alla våra bekymmer av markpolitisk art men även i fråga om vattenvård, luftföroreningar, biocider och naturvård i vidsträckt bemärkelse. ——-—- Men vi får aldrig glömma bort att jordbruk och skogsbruk inte bara kan bli en fråga om ett tekniskt fulländat utnyttjande av markoch naturresurser. Det finns en biologisk faktor med i spelet, som våra dagars teknokrater och centralbyråkrater har alltför lätt att förbise. Ett uthålligt jordoch skogsbruk förutsätter ett samspel mellan teknik och biologi, mellan levande liv och död materia, vilket inte har sin motsvarighet inom industriproduktionen. Jordbruket arbetar med produktionsfaktorer som vi människor endast i begränsad utsträckning kan kontrollera och bemästra. Över klimat, värme, nederbörd och sjukdomar bland växter och djur bestämmer andra krafter än våra. Människorna i jordbruket måste leva med naturen och inte mot den. Det är därför som alla kritiklösa jämförelser i lönsamhetshänseende mellan industriproduktion och jordbruksproduktion enligt min uppfattning ofta blir så meningslösa och missvisande.” Så fortsatte debatten den gången. Jag tycker det är intressant att ta en bit ur den debatt som alltjämt har så hög aktualitet. Jag tillåter mig nu att göra kommentarer till de inlägg som redan gjorts. Jag hoppas att den lag som nu föreslås rent allmänt skall leda till uppfyllelsen av de fina deviser som är avsedd, att den skall leda till ett aktivt brukande i stället för passivt ägande och att man genom de olika åtgärder som här föreslås skall nå fram till de avsikter man har att begränsa markvärdestegringen och bemästra de övriga problem som har nämnts. Jag vill instämma i de kommentarer som gjorts av jordbruksministern beträffande kommuner och släktförvärv. Svante Lundkvist har inlett debatten med att säga att vi alla är inställda på att bekämpa den markprisstegring som blev en följd av den liberalisering som beslöts 1965.

Det framgår också mycket klart av olika skrivningar i proposi Samtidigt vill jag säga att när det gäller att eftersträva högsta möjliga sysselsättning ställer jag mig helt bakom de ambitioner som Svante Lundkvist gav uttryck åt. Men kvar står det faktum att det inte växer en enda kubikmeter mer på den skogsmark som ägs av sågverken, och det är inte säkert att det blir mer sysselsättning än med någon annan ägare. Resonemangen härvidlag är väldigt svåra att komma till rätta med, och jag vill understryka att det ju inte finns angivet något idiotstopp för vare sig kommuner eller industri. Vederbörande får rimligtvis undergå samma prövning som andra förvärvare har att undergå. Beträffande additionsköpen talar Svante Lundkvist också för ökad sysselsättning. Det är helt självklart att progressiva företagare skall kunna utveckla och utöka sina företag. Men det innebär inte att man skall kunna få lägga samman företag som bör bestå var för sig. Om man lägger samman företag som kan bestå var för sig leder detta nämligen oftast till minskad i stället för ökad sysselsättning. När det gäller släktförvärven vill jag bara tillägga, utöver vad som tidigare sagts i dessa sammanhang av jordbruksministern, att det är viktigt att understryka att en släktgård aldrig skulle uppstå, om inte släkten ville bry sig om denna gård. Det enda som står i den nya lagstiftningen och det enda som krävs av de avlägsna släktingarna är att de skall bry sig om denna släktgård, och det tycker vi är ett mycket rimligt krav. Är man inte beredd att ställa upp på det kravet är det inte heller rimligt att man skall få förtroendet att äga släktgården. Om man är beredd att ta hand om släktgården skall man enligt lagförslaget i propositionen och utskottsbetänkandet också ha förvärvstillstånd. Jag vill kraftigt understryka detta, för det förekommer ute i den s.k. enklare propagandan vissa resonemang om att detta lagförslag skulle utgöra ett definitivt avslag på förvärvstillstånd till avlägsna släktingar. Det är inte detta det handlar om. Det handlar om ett något ökat ansvar för avlägsna släktingar, och utskottet har dessutom för säkerhets skull pressat den formuleringen något.

Det skrivs på poetiskt tungomål: ”Från fäder är det kommet, till söner skall det gå.” Men poeten skriver ingenting om att det bör gå till syskonbarn och syskonbarns avkomma. Det första är jag helt beredd att ställa upp på, och det andra tycker jag bör vara en stark rätt om man är beredd att ta ansvaret för släktgården. Jag skall nämna något om priskontrollen. Det är riktigt som jordbruksministern säger, att priskontrollen redan finns; kalkylförfarandet finns redan i lantbruksnämnden. Det finns alltså instrument för att göra en bedömning av prisnivån. Skillnaden mellan tidigare praxis och nuvarande lagförslag är i princip bara att nu kommer kontrollen att kunna drabba även den som har pengarna — tidigare drabbade den bara den som behövde låna pengarna. Månskenstorparna har inte angripits på något sätt i utskottsbetänkande eller proposition. Tvärtom ges med detta nya lagförslag en sanktion förutom åt familjelantbruket också åt deltidsföretagaren, åt det kombinerade företaget, och det finns anledning att välkomna detta. Med detta, herr talman, skulle jag vilja säga att det är min utomordentliga förhoppning att utskottsmajoritetens förslag i betänkandet leder till en ny lagstiftning och att den i sin tur leder fram till ett aktivt brukande i stället för ett passivt ägande.

Herr talman! Jag tyckte att utskottets ordförande var mycket vårdslös när han talade om den markprisstegring som 1965 års förändring av lagen har gett som resultat. Han vill alltså påstå att prisutvecklingen på marken beror på den förändring i jordförvärvslagen som vi fick 1965. Jag skall inte fördjupa mig i argumenteringen, eftersom jag vet att Sven Lindberg kommer upp senare, och han har suttit med i utredningen och har tillgång till allt det material som belyser vilken roll de juridiska förvärven kan anses ha spelat i detta sammanhang. Låt mig bara säga att från 1965 till 1974 hade knappt 1 96 mark skiftat ägare mellan juridiska och fysiska personer. Sedan säger Einar Larsson att den här lagen inte innebär något idiotstopp för juridiska personer. Nej, det har bara funnits ambition att åstadkomma ett idiotstopp en gång, och det var när centerpartiet i 1976 års riksdag föreslog att man omedelbart och utan utredning skulle upphäva 4§ andra stycket punkten 1 i nuvarande jordförvärvslag. Det förslaget skulle ha inneburit att jordbrukarna ensamma hade kunnat få företräde till förvärv av jordbruksoch skogsmark. Ett sådant idiotstopp finns dess bättre inte med i denna lagstiftning. Jag tycker också att det i dagens läge är oförsiktigt av Einar Larsson att säga att självägande bönder är den bästa garantin för en riklig råvarutillgång. Jag föreställer mig att även utskottets ordförande lyssnade till de bekymmer som sågverksägarna, som var här och uppvaktade utskottet, anser sig ha samt till deras krav på att man skulle ta rimlig hänsyn till den situation de ofta kan befinna sig i ute i bygderna. Jag vill upprepa att det finns anledning att i anslutning till den tillämpning som är möjlig med hänsyn tagen till lagens bokstav — som vi har försökt göra i vår reservation — ge utrymme för sådana bedömningar som innebär att det i första hand skapas det största antalet varaktiga arbetstillfällen. Detta bör få vara avgörande för vem som i ett speciellt fall skall förvärva marken.

Herr talman! Svante Lundkvists beskyllning för vårdslöshet från min sida är felaktig och obefogad. Den liberalisering som 1965 års la; innebar när det gällde nya köparkate gorier och begrepp som kapitalspekulation, stat, kyrka, kommun, additionsköp, juridiska personer osv. innebar sammantaget en ökad prisnivå. Svante Lundkvist måste vara rätt ensam om att inte kunna erkänna detta. Däremot vill jag ge Svante Lundkvist fullständigt rätt i att största antalet varaktiga arbetstillfällen bör vara en ledstjärna när man ger förvärvstillstånd. Enligt utskottets mening uppnår man detta med de formuleringar som finns i det nya lagförslaget. Jag vill i detta sammanhang säga att jag aldrig har förstått att exempelvis sågverksindustrin skulle behöva lägga ner fler arbetstimmar än en annan ägare för att göra samma arbete. Eller hur kan man förklara att man vill prioritera förvärvare som kan skapa ett stort antal arbetstillfällen? Jag kan heller inte tro att det beror på vem som är ägare om det skall växa mera på en i övrigt välskött mark. Det är riktigt som Svante Lundkvist säger att juridiska personer har utnyttjat liberaliseringen till att under den här perioden öka sitt markförvärv med endast 1 46. Detta är ett mycket intressant faktum, för det används som argument bl.a. när man säger: Det verkar ju inte så farligt, så den här rätten kan man väl få ha kvar. Andra säger: Det har visat sig att de var så litet intresserade av att köpa, så det finns ingen anledning att ha kvar den här rätten. Jag skulle vilja säga att det inte finns någon anledning att uppförstora just den här delen av förvärvsrätten. Och jag säger än en gång, för att inte Svante Lundkvist skall låta beskyllningen kvarstå, att det inte är just dessa förvärvare som enbart eller ens i huvudsak varit vållande till prisstegringarna, men de har givetvis dragit sitt strå till stacken i det avseendet. Med hänsyn till det ringa intresse som visat sig finnas för att basera råvaruförädling på egen skogsmark är inte den här begränsningen till någon nackdel för industrin och än mindre för sysselsättningssituationen.
Herr talman! Nu måste faktiskt Einar Larsson bestämma sig. Han inledde sitt inlägg med att säga att jag har fullständigt fel när jag påstår att den förändring som skedde med anledning av 1965 års lag inte är orsaken till de prisstegringar vi har fått. Sedan avslutar han med att säga att han för sin del gärna förklarar att de juridiska personernas förvärv inte varit orsaken till de här prisstegringarna. Han avlivar sitt påstående i första avsnittet av inlägget med det han avslutar sitt inlägg med. Einar Larsson får väl nu bestämma sig för vad han anser vara rätt på den här punkten. Men låt mig försöka lämna ett bidrag till diskussionen genom att klargöra vad jag för min del anser i hög grad ha orsakat markprisstegringen. Naturligtvis är den främsta orsaken förändringarna över huvud taget i samhället, men en viktig orsak är också den tidigare frånvaron av en planering av vår markanvändning.

När en jordbrukare som hade välbelägen mark intill en tätort kunde sälja för relativt dyra pengar och med dessa på fickan kunde gå ut och efterfråga ny jordbruksmark, är det naturligt att det på detta sätt uppstod en press uppåt på priserna. Jag menar att samverkan av olika åtgärder måste till för att vi skall få kontroll över prisutvecklingen. Lagstiftning, som icke var populär på den borgerliga kanten, är ett av dessa medel liksom översynen av jordförvärvslagstiftningen. Kombinationen av flera åtgärder kan kanske ge oss bättre möjligheter att nu få ordning på prisutvecklingen. Skulle det inte hjälpa får vi nog överväga ytterligare åtgärder.

Herr talman! Ibland kan man inte uttrycka sig tillräckligt tydligt. Jag skall göra ett nytt försök, men hoppas faktiskt att åtminstone någon i kammaren uppfattade vad jag menade. Eftersom inte Svante Lundkvist gjorde det, vill jag säga att jag bestämde mig långt innan jag fick en uppmaning från honom. Jag har också givit uttryck för min uppfattning redan tidigare och gör det nu än en gång. Den liberalisering som 1965 års lag innebar medförde att en rad nya köparkategorier pressade upp prisnivån. Hela tiden har jag framhållit att en av dessa kategorier just var de juridiska personerna som för sin del också utövade en press. Jag har aldrig påstått att de ensamma var ansvariga för denna press, men jag har inte heller sagt något annat än att de har varit medansvariga. I samma replik tog Svante Lundkvist för säkerhets skull upp kommunernas roll. I det sammanhanget vill jag bara hänvisa till vad jordbruksministern nyss har sagt och till vad den utredning Svante Lundkvist åberopade har funnit. Kommunernas markförvärv har alltså under de senaste åren varit av en större omfattning än vad som varit befogat med hänsyn till expansionen. Det föreliggande förslaget innebär en viss begränsning av expansionen när det gäller mark som inte skall bebyggas. Utskottsmajoriteten är mycket glad över att förslaget stöddes av Svenska kommunförbundet.

Herr talman! Låt mig inleda mitt anförande med ett citat. ”Den förste som efter att ha inhägnat en jordbit och fann på att säga: Det här tillhör mig, och fann människor nog dumma att tro på det, han var det borgerliga samhällets verklige grundare. Vilka brott, vilka krig, vilka mord, hur mycket elände och fasa skulle inte den ha räddat mänskligheten ifrån, som vågat rycka upp pålarna eller fylla igen dikena och som ropat till sina likar: Lyssna inte till denne bedragare — ni är förlorare om ni glömmer att grödan tillhör alla och jorden tillhör ingen!” Vem är det nu som har sagt dessa tänkvärda ord? Man skulle kunna tro att det är någon som har studerat fastighetsstrukturen i det svenska skogsoch jordbruket och som har lyssnat på debatter som föregick jordförvärvsutredningens förslag. Men så är det inte. Nej, det var den franske 1700-talsfilosofen Rousseau, som i sin avhandling Olikheten mellan människor på detta sätt uttryckte sin syn på ägandet av mark. Varför kan det då finnas anledning att i denna debatt erinra om Rousseaus syn på ägandet av mark? Ja, enligt min mening därför att det på den svenska fastighetsmarknaden pågår en spekulation i ägandet av mark som driver priserna uppåt på skogsoch jordbruksfastigheter, vilket i sin tur leder till att konsumenterna ytterst får betala ett betydligt högre pris för sina varor. När vi nu diskuterar det lagförslag som ligger på riksdagens bord går jordbruksutskottets ordförande Einar Larsson upp och gör en jämförelse mellan 1965 års jordförvärvslag och det lagförslag som här föreligger. Naturligtvis framställer han 1965 års jordförvärvslag som allt eländes orsak och det nya lagförslaget som det som skall lösa alla de problem som ligger framför oss. Jag tror ändå att alla som satt sig in i innehållet i 1965 års jordförvärvslag och det lagsförslag som nu föreligger kan vara tämligen eniga om att skillnaderna inte är så rasande stora. Skulle de ha varit det skulle vi inte —det försäkrar jag — ha varit överens om den lagtext som föreligger i dag. Vad vi diskuterar är tillämpningen av lagen, och därvidlag finns vissa skillnader. När man är allmänt kritisk mot. 1965 års lag och framhåller det nya lagförslaget som någonting synnerligen utomordentligt skulle det vara mycket intressant om man preciserade hur stora skillnaderna på olika punkter är. Allmänna omdömen i den här riktningen kan man naturligtvis kasta ur sig, men en saklig debatt om de olika punkterna kunde också vara av värde. I den debatt som föregick jordförvärvsutredningen skylldes de kraftiga prisstegringarna på att jordförvärvslagen prioriterade juridiska personers förvärv. Det hette att sågverksföretag och skogsbolag drev upp markpriserna. En uppfattning om hur överdriven denna debatt var får man genom att studera förändringarna i ägandet mellan 1965 och 1976. Under åren 1970 till 1974 utgjorde nettoflödet av åkermark från fysiska till juridiska personer ca 14 500 ha. Motsvarande siffra för skogsmark var ca 81 000 ha. För perioden från det jordförvärvslagen trädde i kraft den 1 juli 1965 fram till årsskiftet 1975-76 uppgick de juridiska personernas nettoförvärv av skogsmark till 194 000 ha. 60 96, dvs. 117 400 ha, utgjorde skogsförädlande företags nettoförvärv. Efter det att jordförvärvsutredningen hade presenterat denna statistik har också påståendena om att det skulle vara de träförädlande företagen som drivit upp markpriserna tystnat — ända till dess Einar Larsson kom uppi riksdagens talarstol. Och jag förstår det, därför att det är helt andra orsaker som har medverkat till den kraftiga prisstegringen på jordoch skogsmark. Jag skall försöka redovisa några av dem, som motiverar våra ställningstaganden dels på punkter där vi deltar i utskottets majoritetsskrivning, dels på punkter där vi reserverat oss. Landets jordbruk har fortfarande till övervägande del en ägostruktur med små enheter. Detsamma är förhållandet med de kombinerade skogsoch jordbruksfastigheterna. Medelarealen åker per brukningsenhet var enligt lantbruksregistret året 1974 fortfarande så lågt som 22 ha. Fastighetsstrukturen i skogsmarkerna är i stort likartad den inom jordbruket. Den kännetecknas i betydande grad av en längre gående ägosplittring än vad som är önskvärt i dagens skogsbruk. Den privata skogsmarken — som utgör ca 50 96 av hela skogsmarksarealen och närmare 60 96 värdemässigt och med avseende på produktionskapaciteten — är uppdelad på många och små företag. De olika företagen och brukningsområdena är därför i betydande utsträckning mindre än vad som är lämpligt. Den skogsmarksareal som är i privat ägo är alltså fördelad på ett mycket stort antal ägare. 58 96 av antalet fastigheter är mindre än 25 ha, och 34 96 är mindre än 100 ha. Endast 8 96 är större än 100 ha. Ägosplittringen är det svenska skogsbrukets förbannelse. Den försvagar konkurrenskraften, hindrar rationellt brukande och försämrar skogsvården. Det socialdemokratiska partiet eftersträvade ett ur hela folkhushållets synpunkt effektivt utnyttjande av de produktionsresurser som står till jordoch skogsbrukets förfogande. Marken är den viktigaste av dessa resurser. Mot denna bakgrund anser vi nuvarande ägostruktur och ägandeförhållanden otillfredsställande. Jag känner därför, herr talman, behov av att inför kammaren något redovisa en del av de fakta i dessa frågor som f. ö. också återfinns i vår motion. Ägande av skog som ett nödvändigt försörjningsunderlag har kraftigt förändrats under de senaste årtiondena. Många kombinerade skogsoch jordbruk har lagts ned. På ett stort antal gårdar med mindre andel jordbruksmark har jordbruksdriften lagts ned eller jordbruksmarken utarrenderats. Antalet brukningsenheter med skog utan åker eller med åkern utarrenderad har sedan början av 1950-talet fördubblats. Detta har medfört att antalet skogsgårdar var ungefär lika stort som antalet kombinerade företag i början av 1970-talet. Om de senaste årtiondenas utveckling fortsätter som hittills, kommer andelen skogsgårdar 1985 att vara ca 70-75 96. Av de ca 250 000 brukningsenheterna med skog ägdes i början av 1970-talet 10 96 av dödsbon. Bland skogsgårdsägarna återfinns ca 80 96 av dödsbona. Av de privatägda skogsfastigheterna är det en mycket liten del som har skogsbruk som grundinkomst. Av lantbruksräkningen 1976 framgår att 29 26 av ägarna ej är bosatta på fastigheten och har sin grundinkomst från arbetet utanför fastigheten eller pension. Av ägarna som bor på fastigheten är 19 96 pensionärer med ATP och annan pension som grundinkomst, medan 23 96 arbetar utom fastigheten mer än halvtid och har sin grundinkomst från annat heleller deltidsarbete. Endast 29 96 arbetar på fastigheten mer än halvtid. Av dessa har många grundinkomst från jordbruksproduktion. En mycket stor del av ägarna till landets halva skogsareal har således andra grundinkomster än skogsbruk, och många är inte beroende av skogen för sin försörjning. Låt mig redovisa ytterligare några kalla siffror för att bevisa hur långt denna olyckliga utveckling har gått — och då ber jag jordbruksministern lyssna mycket noga. Inom stora delar av Jämtland ägs nu hälften av den enskilda marken av stärbhus eller utbor. I vissa områden är siffran för dessa ägarkategorier så hög som 60-70 96. I Västerbotten utgjordes 84 96 av den jordbruksareal som bytte ägare 1975 av släktförvärv. Av de nya ägarna var år 1977 bara 12 96 heltidslantbrukare. 20 96 brukade jorden på halvtid och mer än 60 96 inte alls. Jag bad jordbruksministern lyssna mycket noga, eftersom han tidigare i debatten hävdade att juridiska personers förvärv leder till avfolkning i stora delar av landet. Jag förmodar att han därmed avsåg landsbygden. Jag vill säga till jordbruksministern att det är det privata ägandet av utbor som har inneburit utglesningen av boendet på landsbygden och inte de juridiska personernas förvärv. Det är brukandet som ger sysselsättning och inte ägandeformen i sig själv. Mark som ägs av juridiska personer brukas i allmänhet intensivt. Passivt ägande ger mindre sysselsättning. Det passiva markägandet har starkt bidragit till den kraftiga prisstegringen på skogsoch jordbruksmark. Det är också en av orsakerna till den nu mycket bekymmersamma situationen med skogsindustrins råvarukris. Skogsägare som inte är beroende av att leverera virke för sin försörjning har under innevarande virkessäsong inställt sina avverkningar. Det passiva ägandet innebär också att vi får ett alltför lågt utbud av fastigheter på marknaden. Detta medför i sin tur att prisskruven vrids uppåt. En annan orsak till de starkt stegrade markpriserna är spekulation i ägandet av mark. Det är i dag inte ovanligt att man är beredd att betala priser för skogsoch jordbruksfastigheter som ligger fyra fem gånger över fastigheternas taxeringsvärde. Fastighetspriserna är i dag för höga och ofta inte motsvarande avkastningsvärdet. Som exempel kan nämnas priser på jordbruksmark på 55 000-60 000 kr./ha. Man behöver inte vara något matematiskt snille för att räkna ut att dessa höga priser starkt påverkar konsumentpriserna. Det är alltså de svenska konsumenterna som får vara med och betala spekulation i jordoch skogsbruksmark. Men det förhindrar också intresserade och kunniga människor utan kapital att själva bli jordbrukare. Den beskrivna utvecklingen innebär allvarliga risker för framtiden. Den enskilde bonden får i ökad utsträckning förlita sig till arrenden med som följd bl.a. att de långsiktiga investeringarna minskar. Ägande utan behov att utnyttja jordbruksfastigheten som försörjningsunderlag torde i de flesta fall innebära sämre utnyttjande av markens produktionsförmåga. Man kan göra undantag där det finns långsiktiga arrendekontrakt. Samtidigt innebär nämnda ägarförhållanden ofta att investeringar i mark och byggnader är mycket låga. Jag har, herr talman, velat redovisa dessa torra fakta för att motivera det lagförslag som riksdagen nu står i begrepp att anta, men även för att motivera de reservationer som vi socialdemokrater har bifogat jordbruksutskottets betänkande. Som framgått, innebär lagförslaget att även syskon och syskonbarns förvärv genom köp, byte eller gåva skall bli föremål för förvärvsprövning. Men även om lagförslaget antas av riksdagen, kommer andelen förvärv som blir föremål för förvärvsprövning ändå sannolikt att stanna under 20 26. Jag kan i detta sammanhang inte underlåta att något beröra Hans Wachtmeisters inlägg, där han gav Eric Carlsson en honnör för hans motion angående släktförvärven. Hans Wachtmeister tyckte det var helt följdriktigt att motionen kom från Dalarna. Men herr Wachtmeister glömde att tala om att just i Dalarna är ägostrukturen på många håll heli hopplös. Nästan alla som tittar på en strukturkarta över Dalarna ruskar uppgivet på huvudet åt hopplösheten. Jag skulle snarare ha förväntat mig en motion från Dalarna om ytterligare begränsning av släktförvärven för att komma till rätta med den eländiga fastighetsstruktur som finns just i Dalarna. Vi måste i denna riksdag vara medvetna om de begränsade effekter som detta lagförslag kommer att få beträffande det marknadsmässiga utbudet. För att öka detta utbud måste en rad andra åtgärder vidtas. Bl.a. måste skattelagstiftningen utformas så, att den inte gynnar ägandet av sådant lantoch skogsbruksföretag som inte har betydelse för ägarens försörjning. Både jordförvärvsutredningen och en rad remissinstanser har uttalat önskvärdheten av att beskattningsreglerna utformas så, att de inte gynnar ett passivt ägande av skogsoch jordbruksfastigheter. Vi socialdemokrater har lagt fram en motion i denna fråga till 1978/79 års riksmöte. Jag hoppas att skatteutskottets ledamöter vid behandlingen av den motionen tar hänsyn till de fakta som jag här har redovisat och tillstyrker motionen. En annan åtgärd som är nödvändig för att minska det passiva ägandet och öka utbudet av fastigheter är frågan om dödsbons rätt att under obegränsad tid behålla jordbruksfastigheter. Det är därför med tillfredsställelse vi noterar att jordbruksministern i propositionen redovisar att han har för avsikt att lägga fram förslag om att frågan skall bli föremål för utredning. Vi vill understryka vikten av att frågan snarast utreds. Mot bakgrund av den spekulation som förekommer på fastighetsmarknaden är den föreslagna booch brukningsplikten väl motiverad. Det måste observeras att boplikten inte är något medel som är avsett att generellt användas. Men det måste vara en styrka för den tillståndsgivande myndigheten att kunna tillgripa föreläggande om bosättningsoch brukningsplikt när man starkt misstänker att avsikten med förvärvet är ren spekulation. Likaså måste det vara nödvändigt att samhället skaffar sig instrument för att kunna stoppa omotiverade prisstegringar. Den våldsamma prisutveckling vi har haft på senare år på skogsoch jordbruksfastigheter kan inte accepteras av samhället. Men moderaterna är så förblindade i sin privatkapitalistiska filosofi och sitt vaktslående om de privata ägarintressena att de inte ens kan tänka sig desssa begränsade åtgärder för att förhindra spekulation i samhällets viktigaste produktionsmedel, jord och skog. När vi i utskottet har reserverat oss mot majoritetens skrivning om juridiska personers möjligheter till förvärv av jordoch skogsbruksmark, beror det inte på att vi har någon annan mening när det gäller nödvändigheten att förstärka kombinerade skogsoch jordbruksföretag med mark. Som framgått av de siffror jag har redovisat här finns det tillräckligt mycket skogsmark i det här landet för att vi skall kunna stärka de kombinerade skogsoch jordbruksföretagen i nödvändig utsträckning; det kommer ändå att bli mark över, som kan tillföras de träförädlande företagen. Det gäller i första hand att kunna öka utbudet av fastigheter ocn förhindra det passiva ägandet. Kan vi lyckas med den åtgärden, finns det tillräckligt med skogsmark i landet för att tillgodose både de kombinerade jordbrukens behov och samtidigt t.ex. tillåta sågverksföretag att förvärva skogsmark. Men redan nu finns det, som bl.a. framförts av länsstyrelsen i Norrbottens län, överskottsmark som mycket väl kan tillåtas att förvärvas av förädlingsindustrin. Av de siffror jag redovisat här över den splittrade fastighetsstrukturen i landet framgår med önskvärd tydlighet att vår angelägnaste uppgift måste vara att genom en fortsatt strukturrationalisering försöka åstadkomma större, bärkraftigare och rationellare fastigheter. Det måste vara angeläget att bevara de rationella fastigheter som redan finns, och inte, som några motionärer föreslagit, att man skall börja stycka sönder redan stora och bärkraftiga enheter. Det finns redan nu i lagstiftningen möjligheter till att genom fastighetsklyvning dela på stora skogsoch jordbruksfastigheter, men endast under förutsättningen att det inte har negativa verkningar för den fortsatta jordoch skogsbruksdriften. Längre än så bör man inte gå. Herr talman! Mitt inledande citat av Rousseau gällde hans syn på ägande av mark i 1770-talets Frankrike, men medge att om man tittar på ägostrukturen i vårt jordoch skogsbruk — det passiva ägandet och spekulation i jordoch skogsfastigheter — så skulle hans uttalande äga en viss giltighet också i 1970 talets Sverige. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna nr 1, 4, 5 och 7 vid jordbruksutskottets betänkande nr 19.
Enligt den preliminära tidsplanen skulle vid behov anordnas arbetsplenum fredagen den 30 mars. De utskottsbetänkanden som föreligger nästa vecka torde emellertid hinna behandlas vid arbetsplena onsdagen den 28 och torsdagen den 29 mars. Sammanträdet fredagen den 30 mars blir därför ett bordläggningsplenum.

Herr talman! Jag har haft nöjet att tillsammans med Sven Lindberg delta i såväl utredningsarbetet som det utskottsarbete som har föregått det här lagförslaget, och jag ger gärna Sven Lindberg komplimanger för det sätt på vilket vi har kunnat samarbeta där. Jag vill också ge honom en komplimang för det sätt på vilket han har ställt upp för den enhälliga utredningen. Sedan har jag stor förståelse för att man kan komma i det läget att man i alla fall i utskottet måste reservera sig mot någonting som man inte har drivit i utredningen. Därför har jag också förståelse för att man tar Rousseau till hjälp för att slåss för juridiska personers utökade markinnehav. Sven Lindberg efterlyser skillnaderna mellan den gamla lagen och den nu föreslagna och tycker att vi skulle diskutera dem mer i sak. Jag skall bara på de här få sekunderna göra den uppräkning som kan krävas efter den beställningen. Den nya lagen gör kraftiga begränsningar i antal och kategorier när det gäller dem som kan vara tänkbara förvärvare. Här finns en mycket viktig ambition och en mycket viktig skillnad. De kraftiga begränsningarna drabbar följande köparkategorier: staten, kyrkan, kommunen, de som vill lägga samman utvecklade och utvecklingsbara företag, de som vill spekulera med rent kapital. Begränsningarna drabbar också avlägsna släktingar, som åläggs ett ökat ansvar. Det föreligger också förslag till priskontroll. Jag vill inte här på något sätt göra mig skyldig till att i förväg övervärdera de önskvärda effekterna av detta lagstiftningsförslag. Men jag tillåter mig ha en rad förhoppningar om en riktigare utveckling. Jag tror att Sven Lindberg och jag är helt eniga om målsättningen för denna utveckling, om jag nu skall döma av den hårda kritik som han själv har riktat mot den utveckling som var en följd av den gamla lagen. Men jag vill bestämt säga att de effekter av den nya lagen som vi nu tillsammans önskar skulle kraftigt begränsas, om riksdagen skulle bifalla de socialdemokratiska reservationerna.
Herr talman! Sven Lindberg kunde inte låta bli att falla för frestelsen att ge det kapitalistiska storkapitalet — eller hur det nu var han uttryckte sig — en liten känga, men han sparkade nog förbi smalbenet den här gången. Han har inte tagit hänsyn till att 10 § jordförvärvslagen säger att boplikt inte kan åläggas annat än efter åtagande från förvärvaren. Varför skall vi då ha en sådan lag? Vi var under utskottsbehandlingen överens om — ganska överens, tyckte jag i varje fall — att det skulle vara så få fall då den här frågan blev aktuell. Därför sade man från majoritetens sida: Det är väl ingenting att bråka om, låt det stå när det kommer att tillämpas så sällan! Vi har en annan åsikt därvidlag. Vi menar att vi inte skall ha fler lagparagrafer än vad som är absolut nödvändigt. Om vederbörande i det här fallet vägrar att åta sig bostadsplikten, är icke detta ens ett motiv för att han skulle vägras förvärv. Titta i 4 §! Då ser Sven Lindberg att där inte finns någonting sådant upptaget. Det är av den orsaken som vi tycker att det är helt onödigt att tynga lagtexten med en sådan här sak.

Herr talman! Jag nästan ler när jag hör Einar Larssons koppling mellan mitt citat av Rousseau och juridiska personers förvärv. Citatet hade helt andra avsikter än att argumentera för sådana förvärv. Jag överlåter åt Einar Larsson att själv försöka lista ut vad jag menade. När det gäller skillnaden mellan den gamla och den nya lagstiftningen hänvisar Einar Larsson till sammanläggningen av företag. Möjligheten att förhindra olämpliga sammanläggningar av företag har funnits även i den gamla lagstiftningen. Det vi varit oense om i den här diskussionen är att vi velat ha en precisering av när det skall vara tillåtet att slå samman företag. Ni säger själva att det skall vara tillåtet. Samma sak gäller juridiska personers förvärv. De är fortfarande tillåtna i lagstiftningen. Vad vi diskuterar här är en precisering av när det skall vara möjligt för juridiska personer att förvärva mark. Där anser vi att ni gjort en alltför snäv avgränsning vid er tolkning av lagparagrafen, och det kan få negativa regionalpolitiska konsekvenser. Skillnaden mellan den gamla och den nya lagen är inte särskilt stor i det här sammanhanget. Utvecklingen inom skogsoch jordbruket kunde vi inte — vilket jag försökte säga i mitt inledningsanförande — göra särskilt mycket åt med den gamla lagstiftningen. Låt mig nu vara en tämligen pessimistisk spåman och konstatera att inte heller med den nya lagstiftningen kommer vi att kunna göra särskilt mycket åt fastighetsstrukturens utveckling i landet, och det av den enkla anledningen att högst 20 96 av förvärven kommer att undergå förvärvsprövning. Resten av förvärven flyter löst på fastighetsmarknaden inom den s.k. släktsektorn. Det är helt andra åtgärder vi måste vidta för att komma åt de här problemen. Jag har redovisat dem i mitt inledningsanförande. Einar Larsson och de övriga är medvetna om de behoven.
Herr talman! Jag skulle bara helt kort vilja säga att högst 80 96 är en alltför pessimistisk bedömning. Då man gör en prövning även av avlägsna släktingars förvärv gäller det att från dessa 78 96 dra 18 96. Då uppstår en situation där man i alla fall har en jordpolitisk prövning av mer än 40 96 av alla förvärv, om jag tar med alla de andra kategorier jag redan tidigare räknat upp.

Herr talman! Jag tycker den här diskussionen om vem som pressar upp priserna på fastighetsmarknaden — juridiska personer eller privata personer — är tämligen meningslös. Om man studerar prisbildningen i de förvärvsansökningar som finns kommer man underfund med att det minst lika ofta jag vågar påstå betydligt oftare — är enskilda personer som är beredda att betala fantasipriser för jordoch skogsbruksmark. Det är de skattemässiga fördelarna i ägandet som gör att det förekommer spekulationer i jordbruksoch skogsmark. Det är genom att förändra skattelagstiftningen som vi skall komma åt detta —- inte genom att så att säga prioritera den ene eller den andre köparen. Det kan vara angeläget av andra skäl, men jag hävdar bestämt att vi inte kommer åt prisspekulationen genom att prioritera den ene eller den andre.

Herr talman! Jag hade nöjet att vara med i den utredning som har lagt fram förslag i den här frågan, och jag kände mig utomordentligt tillfredsställd över den enighet som rådde i utredningen. Alla var besjälade av en vilja att så långt som det var möjligt medverka till en lagstiftning som kunde skapa bättre förhållanden. Vi var alla medvetna om de utomordentligt stora svårigheterna, och vi var alla medvetna om att vi inte nådde målet med det förslag som vi lade fram. Vi visste att det fanns andra saker som behövde analyseras, utredas och förändras. När Hans Wachtmeister gör gällande att alla i utredningen utom herr Johansson från Vrångebäck hade tagit lätt på frågan om skattelagstiftningen, vill jag säga att detta är absolut fel. Tvärtom var vi ense om ått skattelagstiftningen inom det här området borde utredas, men jordförvärvsutredningen hade inget mandat att utreda den frågan. Vi skrev emellertid in i utredningens betänkande att skattelagstiftningen på området borde utredas. Vi visste också att frågan om de testamentariska förvärven behövde utredas ytterligare. Det var likadant där — vi skrev in detta i betänkandet. Jordhävdslagen, som vi senare skulle komma fram till, trodde vi var ett medel i den här riktningen. Det är bara att hoppas att riksdagen inom det snaraste kommer att fatta beslut på den punkten. Jordförvärvsutredningen tog också upp frågan om dödsbos inverkan i detta sammanhang. Även där visste vi att en särskild utredning behövde komma till stånd. En sådan är f. ö. redan tillsatt. Personligen har jag alltid ansett att gemensamt ägande och brukande har utomordentliga fördelar och är en styrka. Det har varit en allmän uppfattning hos oss som företrätt bonderörelsen att ägande och brukande är till fördel för brukarna, för samhället i övrigt och för konsumenterna när det gäller att skaffa fram högvärdiga livsmedel till billigast möjliga priser. Svante Lundkvist säger att han är glad över att föreningsrörelsen kommit fram till att jord och skog inte skall vara någon handelsvara. Jag kan tala om för Svante Lundkvist att det är ingen nyhet inom föreningsrörelsen. Det har vi alltid ansett. Vi har känt en utomordentligt stark oro inför den nuvarande utvecklingen. Vi är ju nästan framme vid den situationen att hälften av den brukade jorden brukas på arrende. Då har man, enligt vårt sätt att se, kommit för långt ifrån vad som borde vara rimligt. Låt mig bara säga några få ord med anledning av socialdemokraternas reservationer. När det gäller kommunernas förvärv säger man i den socialdemokratiska reservationen att en prövning av de kommunala förvärven inte är förenlig med kommunernas ansvar för den fysiska planeringen. Jag är i många avseenden besviken på det sätt på vilket kommunerna lever upp till sitt ansvar för den fysiska riksplaneringen. Vi har fattat upprepade beslut här i riksdagen om hur kommunerna skall känna ansvar för åkermarken. Vi har t.o.m. gått så långt att vi sagt att om kommunerna har planer på att bygga på åkermark bör dessa planer ses över och omarbetas. Eftersom planer ofta upprättas lång tid i förväg har en sådan skrivning och sådana beslut av riksdagen varit motiverade. T. o. m. jag som bor i skogsbygderna stöter än i dag ofta på kommuner som gör upp nya planer där de tar fin åkermark i anspråk för bebyggelse, trots att det finns annan mark i den allra närmaste omgivningen. Följaktligen har jag fullt fog för att säga att jag känner mig besviken över kommunernas sätt att ta ansvar för den fysiska planeringen. Mot den bakgrunden tycker jag att det är rimligt och riktigt att — som föreslagits i utredningen och i propositionen — underställa kommunernas förvärv samma prövning som andras förvärv. Ingen kommer att hindra en kommun att utvecklas, att ta mark i anspråk för bebyggelse och industriverksamhet, om det behövs. Men det är inte rimligt att man handlägger de här frågorna på det sätt som hittills har skett. Sedan bara några ord om de juridiska personernas förvärv. Svante Lundkvist har ideligen pratat om betydelsen regionalpolitiskt av att man har industrier i skogsbygderna i det inre stödområdet och av att de kan förstärka sin verksamhet genom att köpa upp fastigheter. Jag kan hålla med om att det är av betydelse att vi har sådana industrier. Jag har själv medverkat till att sådana småindustriföretag kommit till i Norrbottens inland. Men för dem har det inte varit avgörande att kunna köpa upp fastigheter för att bereda sig trygghet när det gäller råvaran. Jag vill bara anföra ett enda exempel — det finns otaliga.

Denna industri tog rubb och stubb från de 100 hektaren på en enda vinter. Visst gav det många sysselsättningstillfällen det året. Men inte var det ett uttryck för den långsiktiga planering som skall ligga till grund för verksamheten i en bygd som denna. Tyvärr har det hänt alltför ofta att industriföretag uppträtt på det sättet. Det har minsann inte varit någon regionalpolitisk styrka för de allra svagaste bygderna. Sven Lindberg målade upp en utomordentligt skrämmande bild av fastighetsstrukturen och utvecklingen framför allt i glesbygderna i Norrland. Jag är helt överens med honom om den bilden och om de svårigheter som föreligger att lösa problemen. Och jag är utomordentligt tacksam för att Sven Lindberg har insett dessa problem. Jag vill inte gå så långt att jag säger att det är 1966 års jordförvärvslag som är orsaken till dem. Men vi hade en annan lagstiftning och en annan trend i jordbrukspolitiken under 1960-talet. 1967 års jordbrukspolitiska målsättning är i långa stycken den avgörande orsaken till att utvecklingen blivit sådan som Sven Lindberg så skrämmande visade. Underen lång följd av år sade lantbruksnämnderna ifrån att de i de här områdena inte hade några mandat, inga resurser och inga möjligheter att gå in och göra någonting. År efter år fick jag bevittna hur lantbruksnämnden, t.ex. när Arvidsjaurbygden begärde lantbruksnämndens bistånd, klart redovisade att den inte hade några mandat och inga möjligheter att göra någonting i den bygden. Man sopade helt enkelt bort folk från dessa bygder på några få år. Det, Sven Lindberg, är någonting som inte kan repareras vare sig med denna lagstiftning eller med någonting annat under en kort tid. Det tar utomordentligt lång tid at" reparera sådana skador. I början av mitt anförande sade jag att vi inom utredningen var praktiskt taget helt ense. Jag hade trott att vi skulle kunna bli rätt överens även i detta beslut. Men det är inte utan att jag har en känsla av att valvinden har börjat svepa in över denna kammare — inte minst med anledning av Hans Wachtmeisters anförande. Först gjorde han gällande vilken stor betydelse denna förvärvslagstiftning har. Sedan ville han på punkt efter punkt efter punkt ha förändringar, som gör det möjligt för ytterligare köparkategorier att komma med i bilden och få ett större inflytande. Släktförvärven är de förnämsta. I likhet med en del andra talare betraktade Hans Wachtmeister släktförvärven såsom en kulturfråga, som det är utomordentligt angeläget att slå vakt om. Jag hyser all respekt för dem som värnar om ansvaret för vårt kulturarvs och våra traditioners bevarande. Det har vi all anledning att slå vakt om. Detta försöker jag också ge uttryck åt någon gång då och då efter min fattiga förmåga. Men jag ber Gud bevara mig för konsekvenserna av detta sätt att värna om kulturarvet.

De skulle häpna om de fick se vad som har blivit av deras verk, hur markerna förbuskats och växt igen och hur bygderna ödelagts, därför att de som skulle värna om kulturarvet har lämnat bygderna. De har varit angelägna om att skaffa sig äganderätten men har därefter farit därifrån till andra regioner eller till andra länder. Äganderätten är alltså det kulturarv man skall bevara. Inte känner jag någon större respekt för den sortens värnande av kulturarvet. Detta får vi tyvärr uppleva i mina hembygder och i stora delar av landet, eftersom det till så stor del består av skogsbygder. De människor som nu är borta skulle ha känt sig betydligt mer tillfredsställda, om de vetat att den mark som de kultiverat verkligen tagits till vara och skötts på ett riktigt sätt. Sedan bara några ord om priskontrollen, som Hans Wachtmeister inte heller ville vara med om, eftersom den skulle medföra sådana enorma problem. I utredningen var vi fullt medvetna om att detta inte är någon lätt sak men att man om möjligt ändå måste göra någonting för att stoppa den enormt snabba prisstegringen på jordbruksfastigheter. Lantbruksnämnderna har tidigare kunnat göra vissa bedömningar om en fastighets värde när det gällt att bevilja lån. Nog är det då förvånansvärt om de inte också i framtiden skulle kunna få fram ett värde på fastigheterna, även om det är fråga om en köpare som inte behöver ha den statliga lånegarantin. Hans Wachtmeister säger att då blir det fråga om svarta pengar. Då blir det så att man betalar 10 000 kr. för den där katten som satt bredvid. Men de som avstår från att söka statlig lånegaranti behöver kanske ändå låna pengar, och därför finns det all anledning att göra en viss prövning. Hans Wachtmeister fortsatte med att säga att majoritet och reservanter är eniga. Då måste jag ställa frågan: Vilken uppgift har reservationerna i så fall tjänat? Jag tror att moderaterna innerst inne — och det visade de också i utredningen — har ungefär samma intressen som vi, men det finns kanske andra skäl som gjort att de nu har velat redovisa så väldigt många synpunkter på lagförslaget. Även de mindre sågverken inom inre stödområdet bör kunna köpa mark, sade Hans Wachtmeister vidare.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

Jag vill erinra om att det korta genmälet gäller Filip Johanssons anförande. Låt mig ändå säga, herr talman, att boplikten är avsedd att användas generellt. Hur sällan eller ofta det blir beror alldeles på hur omfattande spekulationen kommer att vara på fastighetsmarknaden. När det gäller den situation vi har på fastighetsmarknaden och det passiva ägandet hänför Filip Johansson orsakerna till jordbrukspolitiken och inte till den tidigare jordförvärvslagen. En sak kan vi vara överens om, Filip Johansson, att det definitivt inte är 1965 års jordförvärvslag som har förorsakat den fastighetssplittring vi har. Sedan måste det väl ändå vara självklart, när man diskuterar olika köpares förvärv, att utgångspunkten hela tiden skall vara att den mark som förvärvas skall skötas enligt gällande lagstiftning. Sköter man marken enligt den, kan det inte vara fråga om att den ena eller andra ägarkategorin ger mera sysselsättning. Den är tämligen likvärdig. Vi har månat om t.ex. de små sågverkens möjligheter att förvärva mark. Om man står i valet mellan att förstärka en jordbruksfastighet där det t.ex. gäller en persons sysselsättning, eller ett sågverk som har sysselsättning för 15-20 personer, då skall man använda sunda förnuftet. Man får inte vara låst vid någon sorts ideologisk åskådning om att den ena eller andra är mer lämpad som brukare och avslå vad som är förnuftigt. Man får försöka prioritera det som ger mest sysselsättning. När det gäller fastighetsutvecklingen och det passiva ägandet kan man konstatera att vi haft den utvecklingen under lång tid. Det är inte alla gånger de små fastighetsägarna som har lämnat sin skogsoch jordbruksfastighet och ägnat sig åt annan sysselsättning. Det finns stora skogsägare som långt före 1967 års jordbrukspolitik lämnade sina stora skogsfastigheter och investerade pengar i maskiner, fastigheter osv. Det är detta som bidragit, herr talman, till att vi har det stora passiva ägandet.
Herr talman! Filip Johansson retar så upp sig på att jag tagit mig orådet före att hysa en annan uppfattning än han, att han totalt tappar sinnet för proportioner. Han påstår att jag yrkar ändring på punkt efter punkt efter punkt i ett utlåtande där man trodde sig vara överens. Ja, det är riktigt, det är punkt efter punkt efter punkt. Det är på tre punkter sammanlagt där jag anmäler avvikande mening. Den första punkten gäller släktförvärv. Den följer upp en reservation som inte gärna kan vara Filip Johansson främmande. Den framfördes redan i förvärvslagutredningen. Det gäller 12 96 av fastighetsförvärven i landet. När det gäller syskons och syskonbarns förvärv säger jag att jag inte anser att dessa har den verkan på fastighetsmarknaden som man tror. Den andra punkten gäller priskontroll som inte kan grundas på ett fast utgångsläge. Jag har ingen som helst anledning att ändra på mig där, när jag bl.a. har tillståndsmyndigheters tveksamhet att falla tillbaka på. Den tredje punkten gäller en helt onödig sak, nämligen boplikten, eftersom den inte kan åläggas någon mot hans vilja. Man har här sagt att det gäller ett så litet antal fall att det inte gör någonting och att bestämmelsen därför kan stå kvar. Jag är av rakt motsatt uppfattning. Är det ett så litet antal fall, skall vi inte behöva tynga lagstiftningen därmed. Jag har inte sagt att asfaltbönderna skulle vara enbart bra, men jag opponerar mig mot den allmänna nedvärderingen av dem. De har sannerligen inte bara varit till nackdel för vårt svenska jordbruk, utan tvärtom i många fall en fördel. När det gäller kattaffärerna tillkom det inte mig som tillsynsmyndighet att lägga mig i priset på katten, men jag tyckte nog det var väl högt.

Herr talman! Sven Lindberg gladde sig över att jag inte sagt att 1966 års jordförvärvslag var orsaken. Nej, orsaken var hela jordbrukspolitiken under 1960-talet, och i den ingick också jordförvärvslagen. Sedan sade han att jordens skötsel är avgörande för hur mycket sysselsättning det ger. Jadå, men i jordbrukspolitiken under 1960-talet ingick också att man inte behövde sköta jorden. Det fanns inget som helst krav på att man skulle sköta om jorden, men äga den fick man, utan något som helst ansvar. Han säger att det är bättre att 15-20 personer sysselsätts vid ett sågverk än att en person sysselsätts på ett jordbruk. Till det vill jag bara säga att de där 15-20 personerna kanske var de som avverkade 100 hektar på en månad, och de betydde säkerligen mycket under den månaden. Men under de kommande hundra åren som grannarna är utan tillgång till ett långsiktigt skogsbruk på dessa 100 hektar hade det, ur byns synpunkt och ur regionalpolitisk synpunkt, varit bättre att grannarna fått ta hand om skötseln av marken. Hans Wachtmeister säger att han har ändrat sig på tre punkter, och det är riktigt. Den första punkten gällde en reservation, säger han, så det var ingenting särskilt — det var fastlagt i utredningen. Men utredningsreservationen av Gunnar Johansson från Vrångebäck var inte alls av den typ som den moderata reservationen nu. Vidare säger Hans Wachtmeister att detta inverkar bara på 12 96 av köpen. Det är oriktigt — det är 18 96, Hans Wachtmeister, och det är inte en oväsentlig del. Jag noterar att Hans Wachtmeister ytterligare lägger till industriförvärven och ytterligare slår vakt om behovet av tillräckligt med arrendejord. Han säger också att asfaltbrukarna betytt mycket. Ja, det är möjligt att de betytt mycket i Skåne, men definitivt inte i Norrland — där finns ingen asfaltjordbrukare som betytt någonting. Av den anledningen är jag i högsta grad oroad över att sådant över huvud taget skall komma in i bilden under denna debatt. Men jag bara noterar att de tre punkterna lägger Hans Wachtmeister fast, och han vill ha en ytterligare uppluckring av de övriga punkterna, där det inte föreligger någon reservation.
Herr talman! Bara helt kort till Filip Johansson. Filip Johansson säger att med 1967 års socialdemokratiska jordbrukspolitik fick man äga jordbruksmark utan att bruka den. Ja, det är riktigt, Filip Johansson. Låt mig bara säga att med 1979 års borgerliga jordbrukspolitik får man fortfarande äga mark utan att bruka den. Var ligger skillnaden?
Herr talman! Först och främst kom Filip Johansson med ett klart felaktigt påstående, när han sade att det var 18 96 av fastighetsförvärven det gäller när vi diskuterar prövningsrätt eller inte för syskons och syskonbarns förvärv. Det är 12 96 av det totala antalet, det är 18 96 av släktförvärven. Det är dessa två saker som Filip Johansson blandar ihop. Jag talar om det totala antalet, och där är det fråga om 12 26. Sedan förstår jag inte av vilken anledning Filip Johansson ger sig på mig när det gäller industriförvärven. Jag har ju uttalat att jag ansluter mig till utskottets skrivning därvidlag och att vi är helt eniga. Vi tycker att det är ett utmärkt väl formulerat utlåtande vi har fått. Har jag riktat mig mot någon, så var det mot Svante Lundkvist som jag tyckte slog in öppna dörrar. Det tyckte inte han själv, men det får vi göra upp vid ett annat tillfälle. Vad jag har sagt när det gäller industriförvärven är att vi anslöt oss till utskottets betänkande och att därför, som sagt, den socialdemokratiska reservationen i det avseendet var obehövlig. Jag har inte sett att Filip Johansson intagit någon annan ståndpunkt, som motiverar att han angriper mig.

Herr talman! För att gå direkt på det sista, så vill jag bara säga att enligt mina anteckningar sade Hans Wachtmeister: Mindre sågverk i det inre stödområdet bör kunna få köpa skog. Vi har i alla fall inte skrivit någonting sådant. Vi har sagt: Inget idiotstopp om det är sådan mark som ingen annan vill köpa. Men vederbörande behöver inte på något sätt vara prioriterade. Jag bara noterar att Hans Wachtmeister, ifall man nu skall ta hans anförande på allvar, i hög grad slog vakt om även den här kategorin. När det gäller detta med procentsiffror har vi hela tiden under utredningsarbetet sagt att det var 18 26 som kom att beröras av syskons och syskonbarns förvärv. Det är möjligt att man kan räkna på ett annat sätt, men det är att märka att det är en inte oväsentlig andel av de köp som sker. Det var väl ändå, Sven Lindberg, litet för grovt att säga att man med 1979 års borgerliga jordbrukspolitik fortfarande får äga mark utan att bruka den. Jag tror inte att jag sade att det var enligt den socialdemokratiska politiken man kunde göra det — men den konsekvensen drog Sven Lindberg själv, och det får han ju göra. När det gäller den tid som nu är, kan man bara notera att det tämligen snabbt efter det att trepartiregeringen tillträdde tillsattes en utredning för att utreda frågan om jordhävdslagen. Propositionen kommer enligt vad jordbruksministern har sagt att ligga på bordet under vårriksdagen. Sven Lindberg har själv varit med om att utarbeta förslaget, och vi var helt överens om detta. Konsekvensen av det hela är att man kan utgå från att man efter den 1 juli inte skall ha rätt att äga mark utan att känna ansvar för dess brukande, på vilket sätt det nu skall ske.

Herr talman! Med anledning av att Georg Petterssons och min motion 2161 avstyrkts av jordbruksutskottet vill jag anföra följande. I utskottsbetänkandet refereras vår motion ganska utförligt. Det är riktigt att huvudsyftet med den är att åstadkomma besvärsrätt för lantbrukare som inte fått sina önskemål tillgodosedda i samband med att lantbruksnämnd överlåtit tidigare inköpt mark. Som skäl för avslag har utskottet anfört at. sådana marköverlåtelser mer har karaktär av civilrättsliga avtal än av myndighetsutövning, och därför har det inte ansetts föreligga någon besvärsrätt. Utskottet skriver också att man inte nu, utan vidare utredning, vill införa en sådan besvärsrätt, därför att man inte kan precisera vilka som skulle ha rätt att överklaga myndighets beslut. Det måste vara den obotfärdiges förhinder. Liknande motioner har varit uppe tidigare och blivit hänvisade till utredningen, och i en riksdagsdebatt om jordbrukets rationalisering 1973 sade nuvarande jordbruksministern Enlund bl.a.: Den formella handläggningen vid lantbruksnämnderna lämnar ur demokratisk synpunkt, synes det mig, en del övrigt att önska. Beslutsfattandet sker i former som inte riktigt hör hemma i ett demokratiskt samhälle. Jag anser att just detta att man inte skall ha besvärsrätt när lantbruksnämnden fördelar mark, som inköpts genom medel i jordfonden, är mycket odemokratiskt. På många håll kan då lantbruksnämnderna godtyckligt styra fastighetsbildningar i den riktning de själva önskar och på ett sätt som ortsbefolkningen reagerar mot. När det gäller kommunens byggnadsplaner har, om jag är rätt underrättad, alla som har fast egendom inom området, samt de som gränsar intill detta, rätt att anföra besvär i högre instans. Det kan inte när det gäller en rationaliseringsfastighet vara svårare att precisera, att de som är ägare av grannfastigheter skall ha rätt att överklaga lantbruksnämndens beslut om de har visat intresse för att förvärva fastighet eller delar därav, vid den utredning som jag tar för givet att lantbruksnämnden gör före sitt beslut. Utskottet motiverar också ett avslag med att markköparen, som lantbruksnämnden utsett, genom ovissheten råkar ut för olägenheter om han skulle ha rätt att överklaga beslutet. Det kan vara riktigt, men det skall vägas mot hur den lantbrukare känner sig som har trott att han skulle få förvärva fastigheten men som inte får det och inte ens har chansen att få beslutet prövat i högre instans. Han ser sina planer grusade och kanske hela sin framtid som självständig jordbrukare hotad. I många fall har, som vi anförde i vår motion, redan utvecklade jordbruk fått köpa till mark, medan andra som också haft angränsande mark och som haft behov av tillskottsjord blivit utan eller fått bara en liten del. Lantbruksnämnden tar inte alltid hänsyn till olika omständigheter som ortsombuden och ortsbefolkningen känner till. Men lantbruksnämndernas bedömning är nog riktig i 90 fall av 100, och jag tror därför inte att rätten att överklaga skulle tillfoga lantbruksstyrelsen eller övriga instanser så mycket besvär och merarbete. I specialmotiveringen till 3§ i jordförvärvslagen står att lantbrukets rationalisering skall särskilt beaktas och därmed tillkomsten av ändamålsenliga lantbruksföretag som utnyttjar markens produktionsförmåga rationellt. Ofta utnyttjar den mindre jordbrukaren marken mera ändamålsenligt genom att han tillvaratar betesmarker o. d. Herr talman! Det är ingen idé att mot ett enigt utskott yrka bifall till vår motion, men jag hoppas att den möjlighet som öppnas genom utskottets skrivning, nämligen att jordförvärvsutredningen i sin fortsatta verksamhet gör vissa överväganden angående ifrågavarande besvärsmöjligheter, skall leda till att jordbruksministern med sitt förflutna i ärendet skall komma med förslag som tillgodoser motionens syfte.

Herr talman! Den här debatten började som en fridens förmiddag. Men allteftersom tiden har gått har tonen skärpts, och man har — i svepande formuleringar på en del håll — gett sig ut över vida fält. Låt mig säga att vi när vi nalkas frågorna om rätten att förvärva jordbruk gör vi det från olika utgångspunkter. Vi anlägger också olika värderingar på frågorna, beroende på erfarenheter, engagemang och intresse. Jag kommer för min del att ägna mig åt rättsaspekten liksom åt kulturaspekten, och jag ber om överseende för att detta kanske inte passar alla. Herr talman! Jag vill till att börja med betona att dagens samhälle kännetecknas av att vi har en omfattande lagstiftning till skydd för individen. Det gäller lag om anställningsskydd, det är medbestämmandelagar, det är arbetarskyddsoch arbetstidslagstiftning. Starka organisationer på arbetsmarknaden träffar avtal till skydd för den enskildes rätt och rättigheter. Allemansrätten ger oss möjligheter att vistas fritt i skog och mark. Det är en värdefull tillgång, som jag hoppas att vi med gemensamma insatser och hänsynstaganden skall bevara för framtiden. Det är viktigt att få uppleva årstidernas växlingar — just nu vårens ankomst —i nära kontakt med naturen. Det sagda visar hur vi genom lagstiftning och gängse sed söker att värna den enskilda människans rätt och möjligheter i ett samhälle i snabb förändring. Varför dessa tankar inför behandlingen av jordbruksutskottets betänkande nr 1978/79:19? Jo, helt enkelt därför att propositionen nr 1978/79:85, som utskottet tillstyrker, innebär ökad makt för myndigheter på alla nivåer att begränsa rätten att förvärva jordbruksfastighet. Redan med den nuvarande lagstiftningen har vederbörande myndigheter, främst lantbruksnämnderna, en vidsträckt vetorätt i fråga om vem som får förvärva jordbruksfastighet, vad man får köpa och vem som skall få köpa salubjuden mark. Jag vågar påstå, herr talman, att gällande lagstiftning är i långa stycken en klasslagstiftning, som ensidigt riktas mot dem i samhället som äger mark. Den som upplevt hur man med en tvivelaktig tolkning av lagen tar jorden från småbrukare, hur man inte ens av sin egen jord får behålla mark till odling av potatis och trädgårdsalster till eget hushåll, den måste ändå fråga sig vart vi är på väg. Med rätta ställer man sig frågan vilket värde lagfarter och äganderätt till egen jord har, när sådant kan och har inträffat. Och det är mot den bakgrunden jag menar att vi har en klasslagstiftning, riktad mot den som äger och brukar några tunnland jord. Här gäller med erfarenhet av vad som skett på visst håll inget äganderättsskydd, här finns ingen medbestämmandelag och här finns inga organisationer som ställer upp för att skydda den enskilde småbrukaren och hans rätt till sin egen jord. Vad som här relaterats ur verklighetens 1970-tal är maktfullkomligheten i sin prydno där ändamålet har fått helga medlen. Jag har påtalat detta tidigare i kammaren och gör det också i dag. Vad som har skett upprör mig, och jag hoppas att det inte skall ske i fortsättningen. Tyvärr måste jag också konstatera att det som föreslås i propositionen 1978/79:85 innebär att man fortsätter på den inslagna vägen att ”utarma” äganderätten. Även om jordbruksutskottet som en följd av bl.a. min motion 2158 gjort ansatser till en mjukare skrivning, kvarstår hotet om ytterligare inskränkningar av äganderätten när det gäller släktförvärven. I sin aningslöshet om vilka allvarliga konsekvenser utskottets förslag kan få är man beredd att lägga ytterligare makt i händerna på byråkraterna. Med oro och ängslan måste man fråga sig vart vi är på väg när det gäller skyddet och värnandet av den personliga egendomen. Det är motiverat att ställa frågan på vilka sakliga grunder och med vilken rätt man vill ytterligare inskränka släktförvärven av jordbruksfastigheter, vilket nu föreslagits av regeringen och tillstyrkts av utskottet. Herr Lindberg nämnde mitt namn i debatten med anledning av att jag har väckt motionen nr 2158. Han frågade hur jag har kunnat göra detta med tanke på hur det ser ut i Kopparbergs län. Får jag på den punkten bara säga att jag inte diskuterar de här frågorna från Kopparbergs läns synpunkt. För mig gäller det inte bara Dalarna, utan jag diskuterar frågorna från principsynpunkt. De problem som man har i Siljansbygden i dag gäller ju en sämjedelning, som man måste söka komma till rätta med. Får jag påminna om, herr talman, att vi i går här i kammaren diskuterade en fempartimotion från representanter för Kopparbergs län. Det gällde civilutskottets betänkande nr 21. Motionen gick ut på att man skulle ställa särskilda medel till länsstyrelsens i Kopparbergs län förfogande för att komma till rätta med ägosplittringen. Den motionen avslogs av riksdagen på förslag av ett enhälligt utskott. Får jag sedan säga att jag med tillfredsställelse hälsar att vi får ett förslag om vanhävdslagstiftning, innebärande att den som äger jorden också skall bruka den. Det är angeläget att se till att jorden brukas. Här tycker jag att man i framtiden skall ålägga ägarna ett ordentligt ansvar. Vidare hälsar jag med tillfredsställelse att vi får en översyn av dödsbolagstiftningen, så att man kan få ordning på detta område. Får man de nämnda två lagarna till hjälp, har man helt andra möjligheter att klara vissa av dagens problem. I propositionen redovisas att av de ”fria” förvärven — och det gäller här ett antal år — 77 96 avser barn, 3 96 make och 2 96 barnbarn. Återstående fria förvärv inom släktsektorn, syskon och syskonbarn, utgör 18 96. Enligt propositionen och utskottet måste man lagstifta på det här området. Utskottet har till alla delar följt jordbruksministerns förslag, om ock med vissa försök till modifieringar i skrivningen. Med erfarenhet av verkligheten måste vad utskottet anfört tyvärr betraktas som prov utan större värde. Dock känner jag mig litet lugnare i dag, eftersom jordbruksministern i denna debatt bestämt har sagt ifrån att han utgår ifrån att man tänker följa upp den här skrivningen, så att syskon och syskonbarn kan förvärva om de söker tillstånd. Det skall alltså inte bli några invändningar härvidlag. Jag vill emellertid ställa en liten fråga: Av vilken anledning måste man lagstifta, då man vill vara generös? Utskottets ordförande däremot betraktar syskon och syskonbarn som avlägsnare släktingar vilkas förvärv bör prövas. Men ett syskon till en ägare är väl ändå inte en avlägsen släkting. Jag tror att det finns anledning att modifiera uttrycken på den här punkten. Även i utskottets skrivning kommer det här till synes. Men det är inte detta saken gäller. Jag hoppas, som sagt, att jordbruksministerns uttalande skall nå fram till dem det vederbör och att skrivningen vinner gehör i vederbörande beslutsinstanser. Men det fordras verklig vilja och förståelse i beslutsinstanserna. Sedan kan man fråga sig: Har detta med släktförvärven någon betydelse, något värde bortsett från rättssäkerhetsaspekten som jag pekat på och den materiella sidan? Jag har i motionen 2158 pekat på de rent mänskliga värden som ligger i vården av och omsorgen om en släktgård. Att äga en släktgård är att förvalta ett arv, och det är ett ansvar både mot dem som gått före och dem som skall komma efter. Jag vill stryka under detta med ansvaret för att vårda en släktgård. Det är det som varit utgångspunkten för mig. Det har sagts — med all rätt — att författare ofta ser klarare än andra på vad som sker. Författarna kan i ord kläda och tolka tankar och känslor som vi bär på men som vi har svårt att ge uttryck för. Författaren Carl Larsson i By har i sina Bergsmanshistorier i berättelsen ”I vård och vako” gett en gripande skildring av gångna generationers flit och möda för att hålla nöden borta och förkovra släktgården, den sammanhållande länken åren igenom alltsedan elfte Karls tid till nutid. Det hade varit av värde om åtminstone jordbruksutskottets ledamöter och även jordbruksministern hade läst detta dokument, när man nu går att lagstifta bort delar av det kulturarv som ligger i en gammal släktgård — något som finns i alla bygder i vårt avlånga land, alltså inte bara i Kopparbergs län. Än så länge finns det några släktgårdar kvar i landet. Herr talman! Även om vår tid här i kammaren i dag är begränsad, är det här så pass viktiga frågor att jag tycker att det finns anledning att stanna också inför några rader av Erik Axel Karlfeldt, som på sitt sätt ger relief åt motionen 2158: ”Ej finns deras namn på hävdens blad —- de levde i ringhet och frid. Men jag skönjer ändå deras långa rad allt upp i den urgrå tid. Ja här i det gamla Järnbärarland Det heter vidare: ”Mina fäder! I smärtans och frestelsens stund fick jag styrka vid tanken på er som ni vårdat och älskat ert ärvda pund, vill jag småle nöjd åt vad ödet ger — Mina fäder, jag ser er i drömmarnas stund och min själ blir beklämd 'och vek. Jag är ryckt som en ört ur sin groningsgrund, halvt nödd, halvt villig er sak jag svek.” Författarinnan Kerstin Hed, Hedemora, har också i sin lågmälda ton med skärpa reagerat mot vad som sker i en dikt, där det heter: ”Det krävdes ork att lyssna och se an. Vi glömde det tills tidens vind blev hård. Tills armens kraft och mödans lön försvann Ärade kammarledamöter! I all vår s.k. rationalitet måste de värden som ligger i en släktgård ändå beaktas och bevaras. Med siffror har jag visat omfattningen av släktförvärven, där 82 96 gäller personer med direkta blodsband och 18 96 syskon och syskonbarn. Det är den senare gruppen som man nu skall lagstifta emot. Jag har i min motion gått emot detta — och jag har också i motionen sagt att när det gäller släktgårdar den förvärvsberättigade kretsen kan behöva vidgas ytterligare. Utskottets skrivning tyder på en viss förståelse för detta, vilket jag noterar med tillfredsställelse. Men vad jag saknar i såväl proposition som utskottsbetänkande är bakgrunden till detta relativt stora antal ”fria” förvärv och överlåtelser. Och dock är ett stort antal av dessa förvärv släktgårdar, som har en lång tradition och ägandelängd i samma släkt. Jag är förvånad att den aspekten tillmäts ringa eller ingen betydelse varken av utredningen, i remissvaren eller i propositionen. Det är tydligen inte att begära att lantbruksstyrelsen och lantbruksnämnderna i sin maktfullkomlighet skall ha sinne för kultur, för mänskliga värden, för medborgarnas rättssäkerhet och äganderätt till den gård som föräldrar och släktingar vuxit sig fast vid genom generationer. Det finns inte alltid gehör för sådana synpunkter i det här huset heller. Detta är att djupt beklaga, därför att i en gammal gård finns ett kulturvärde, en tradition, en anknytning till gångna generationers tankar och möda, som är värda uppskattning och bevarande. I all vår rationalitet, med all vår teknik och effektivitet, får vi inte rasera de värden som där finns. Talesättet Från fäder har det kommit, till söner skall det gå, apostroferades i debatten. Det sades att det ligger romantik i det uttrycket, men förvisso inte. Det är realistiskt för många människor. Det ligger realism och symbolik i det uttrycket, som innebär att en släktgård skall bevaras i släkten — om man har möjligheter och förutsättningar att vårda kulturarvet och låta det gå vidare. Med den begränsning av förvärvsrätten inom släktkretsen som föreslås i propositionen och utskottets betänkande finns risken att de värden det här gäller kan brytas sönder. Det gäller också hänsynen till mänskliga värden, som dessa — låt mig säga det — kalla byråkrater oftast saknar känslor för. Erfarenheten talar sitt eget språk. Det finns med andra ord ingen anledning att vidga lantbruksnämndernas makt och veto i fråga om släktförvärven. Släktskapsundantaget bör således i fortsättningen omfatta förutom make/ maka, barn och barnbarn även föräldrar, syskon och syskons avkomling. Låt oss minnas, ärade kammarledamöter, herr jordbruksminister och herr talman, att vad vi här håller på att bryta ner aldrig kan återställas när så har skett. En gammal gård är inte bara åker och skog — det är också kultur och tradition, värda att värna också för dagar som kommer.

Herr talman! De släktingar som Eric Carlsson räknat upp skall enligt förslaget till ny lag ha tillstånd att förvärva, om de är beredda att ta på sig det ansvar som Eric Carlsson säger att en rad författare kräver när det gäller bevarande av släktgård. Det är så det förhåller sig. Jag beklagar att Eric Carlsson inte rätt kunnat tolka innehållet i lagförslaget, som inte på något sätt innebär något hot emot ägandet. Den föreslagna lagen har över huvud taget ingen verkan på befintligt ägande utan endast på rätten att förvärva jordbruksfastighet. Till denna rätt knyts sedan vissa krav. Jag har redan i mitt första inlägg sagt, att jag liksom utskottets majoritet tycker att det är mycket rimligt att man för en sådan rätt att förvärva en släktgård skall ikläda sig ett visst ansvar. Det ansvaret har Eric Carlsson beskrivit på ett mycket fint sätt, och han har angivit de starkaste argument som kan anföras för att detta skall skrivas in i lagen. Det är också det som sker i det av utskottet tillstyrkta förslaget. Eric Carlsson gör alltså felaktiga tolkningar av lagförslaget, och det leder honom också till felaktiga slutsatser.
Herr talman! Låt mig först säga att jag beklagar att Einar Larsson har uttalat sig i ganska svävande ordalag inte bara i det senaste anförandet utan också i tidigare repliker. Jag är dock tacksam för den precisering som Einar Larsson nu gjort, där han klart sade ifrån att det enligt utskottets skrivning och enligt de uttalanden som jordbruksministern har gjort skall finnas möjlighet för syskon och syskonbarn till överlåtaren att utan förvärvstillstånd enligt 1 § jordförvärvslagen förvärva jordbruksfastighet. Jag hoppas då att man verkligen också skall leva upp till dessa intentioner när lagförslaget skall sättas i sjön.